Herr talman! Jag har inte påstått att jag tycker att de integritetsproblem som eventuellt kan uppstå här skulle vara de mest allvarliga i samhället. Men jag måste ändå säga att det är märkligt att statsrådet motiverar en lagparagraf med att den skall användas om det uppkommer nya behov som man inte kan förutse nu och att utskottets företrädare ett par tre fyra veckor efteråt står här i riksdagen och redan vet att denna paragraf kommer att åberopas 50-100 gånger. Då känner man ju redan till behoven, och då borde de ha redovisats på ett annat sätt i propositionen. Det är litet ohederligt att skriva på detta sätt, och det var det jag ville få utrett. Jag tycker att jag har fått bevis på att statsrådets formuleringar beträffande 22 § inte är riktiga. Man borde ha skrivit på ett litet annat sätt i propositionen för att undvika missförstånd.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 33 behandlas bl.a. frågan om återupptagande av SCB:s partisympatiundersökningar. Jag hade förberett mig för att hålla ett kraftfullt inlägg på ca tio minuter, men det är nu snart midnatt, och entusiasmen för att hålla tal är inte speciellt stor vid denna tid på dygnet. Jag skall därför rejält stryka i mitt koncept och bara med några ord lyfta fram den vid betänkandet fogade moderata reservationen. Frågan om att ge SCB pengar för att starta partisympatiundersökningar har aktualiserats här i riksdagen genom två motioner, dels en motion från folkpartihåll, dels en vpk-motion. När dessa undersökningar lades ned 1981 var motiveringen den att man av statsfinansiella skäl inte borde spendera pengar för ändamålet i fråga. Det statsfinansiella läget har förvisso inte förbättrats sedan 1981, och eftersom man inte genom omprioritering inom oförändrat anslag kan göra det möjligt att återuppta partisympatiundersökningar, bör riksdagen, som vi framhåller i vår reservation, inte anvisa några pengar för detta ändamål. Regeringen har i budgetpropositionen avvisat tanken på partisympatiundersökningar, och den inställningen delas av oss moderater. Vi moderater i utskottet drar med andra ord regeringsvagnen, medan socialdemokraterna i utskottet har hoppat av regeringslinjen och vikit sig för påtryckningar från folkpartiet och vpk. Det är i och för sig fråga om ett ganska märkligt agerande från dessa båda partiers sida, men det är nu ett faktum. Förutom de ekonomiska aspekterna, herr talman, bör också framhållas att vi har två opinionsinstitut, nämligen SIFO och IMU, som regelbundet utför opinionsundersökningar. De undersökningar som dessa institut utför har visat sig ha en närmast förbluffande träffsäkerhet. Vad vinner man då på att med skattemedel finansiera ytterligare en undersökning, som skall utföras av SCB? Inte ett dugg. Vpk kommer fortfarande att ligga på ca 4,5 90 och folkpartiet på 6-7 90. Skall vi satsa ett par miljoner kronor av skattemedel för att få dessa procenttal ytterligare bekräftade? Naturligtvis inte, tycker vi reservanter. Därmed yrkar jag bifall till den moderata reservationen vid finansutskottets betänkande nr 33.

Herr talman! Det skall inte bli många ord från mig i den här frågan, eftersom vi fått en vpk-motion om återupptagande av partisympatiundersökningarna bifallen. Det är ju bra att man har kommit så långt att man också ger de beslut som riksdagen tidigare har fattat — och finansutskottet har också tidigare uttalat att dessa undersökningar borde återupptas — ett materiellt innehåll genom att anslå pengar, så att undersökningarna faktiskt kan genomföras. Att bara hävda att det som förut skulle avskaffas för att ge en besparing kan återupptas utan kostnad, det är att göra litet väl stora trapetsnummer när det gäller ekonomi. Nu har det ju blivit något billigare än vad vi föreslog i vår motion, där vi utgick från SCB:s anslagsbegäran och ville anslå 2,8 milj.kr. Vi har naturligtvis ingenting emot att det kostar 1,9 milj.kr. Jag vill bara med detta uttala min tillfredsställelse över att det äntligen blir så som det bör vara.

Herr talman! Jag yrkar bifall till våra reservationer 1 och 2 i finansutskottets betänkande nr 42. De borgerliga partierna är där eniga om att yrka att den valutareglering som vi har skall upphöra med det snaraste. Enligt vår mening är det verkligen hög tid att liberalisera valutalagstift ningen. Den har varit i oavbruten tillämpning sedan 1939. Trots att den har karaktären av beredskapslagstiftning, avsedd för extraordinära krislägen, tycker vi att det är väl motiverat med en genomgripande översyn. Frågan om valutaregleringens roll för utformningen av penningoch valutapolitiken utreds av valutakommittén. Den har arbetat i inte mindre än sju år utan att presentera ett slutbetänkande, trots att ett sådant har utlovats för länge sedan. År 1980 framlades ett delbetänkande, Valutareglering och ekonomisk politik. Där presenterades ett antal expertrapporter, som belyste valutaregleringens samhällsekonomiska verkningar och regleringens ställning som ekonomiskt-politiskt instrument. De omfattande analyser och entydiga slutsatser som återfinns i dessa expertrapporter utgör enligt vår mening ett tillräckligt omfattande beslutsunderlag för en liberalisering av lagstiftningen. Därför anser vi att valutakommittén mycket snabbt bör kunna lägga fram ett konkret förslag om avskaffande av valutaregleringen i dess nuvarande form. De slutsatser som kan dras av expertrapporterna är att valutaregleringen har skadliga effekter på samhällsekonomin, att den minskar möjligheterna att uppnå samhällsekonomisk balans och att den är olämplig för att styra kapitalrörelserna. Det finns dessutom andra ekonomisk-politiska instrument som är effektivare och har lägre samhällsekonomiska kostnader. Valutaregleringen är, herr talman, verkligen ett exempel på svensk isolationism. Många länder i vår omvärld har avskaffat eller minskat regleringen av valutatransaktioner. Storbritannien slopade t.ex. för några år sedan sin valutareglering utan några störningar för samhällsekonomin. I Danmark har valutapolitiken liberaliserats fr.o.m. i år. Bl. a. har handeln med utländska värdepapper och terminsaffärer avreglerats. I Norge har en offentlig utredning lagt fram förslag om betydande valutaliberaliseringar. Enligt vår uppfattning är det väsentligt, bl.a. för det nordiska samarbetet, att Sveriges valutalagstiftning harmoniserar med Danmarks och Norges, så att vi inte står isolerade. Vi bör ju inte upprätthålla hårdare valutarestriktioner än våra nordiska grannländer. Mot den bakgrunden, herr talman, bör valutaregleringen förlängas endast under den tid som är oundgängligen nödvändig för att en ny lag skall hinna träda i kraft. Därför bör valutakommittén skyndsamt lägga fram förslag i liberaliserande riktning som beaktar utvecklingen i Storbritannien, Danmark och Norge samt — givetvis — slutsatserna i nämnda expertrapporter. Vi anser således att valutakommittén bör få i uppdrag att senast vid halvårsskiftet lägga fram liberaliseringsförslag så att den nya lagen kan träda i kraft till den 1 januari 1985. Sedan ett par ord om ett särskilt yttrande av mig och några andra moderater. Det finns ju en motion i detta sammanhang från centern om en gemensam nordisk aktiemarknad. Givetvis är vi positivt inställda till tanken på en sådan. Men det har visat sig att en sådan strider mot OECD:s kapitalliberaliseringsstadga. Därför bedömer vi att den vägen är en omväg till en friare nordisk marknad. Vi måste sikta in oss på att få en fri aktiemarknad och över huvud taget en fri valutamarknad inom hela OECD-området. Centerns skrivning i reservation 3 är inte särskilt precis: ”Enligt utskottets mening bör emellertid de nordiska länderna gemensamt försöka påverka OECD att acceptera att en nordisk liberalisering är ett steg på vägen mot en bredare liberalisering inom OECD-området.” Några direkta motståndare till den tanken är vi väl inte. Men vi bedömer saken litet annorlunda. Vi menar, det framgår av skrivningen i vårt särskilda yttrande om en gemensam nordisk aktiemarknad, att det givetvis är mycket angeläget med en vidgad aktiehandel över gränserna. I det avseendet har vi precis samma uppfattning. Men vi anser att vi måste få till stånd en liberalisering av kapitalrörelserna även i förhållande till övriga OECD-länder. Därför har vi inte funnit att det är meningsfullt att eftersträva en särlösning inom Norden, allra helst som de nordiska regeringarna verkligen ingående undersökt den saken. Man har dragit slutsatsen att något sådant inte är möjligt. Det strider mot OECD:s kapitalliberaliseringsstadga.

Herr talman! Jag skall anstränga mig och korta ned mitt anförande så att det ryms inom den tid som återstår för dagens debatt. Jag hade nämligen tänkt nämna ytterligare några saker utöver det som jag strax skall säga. Men det får vara eftersom debatten i år i princip är en upprepning — jag misstänker det — av debatten förra året. Då hade vi att behandla samma frågor. Vidare noterar jag att vi tidigare i dag behandlat näringsutskottets betänkande om utländska förvärv av svenska företag. Mycket av det som skulle kunna sägas i den här debatten sades då. Jag får hänvisa till Jörn Svenssons anförande. Jag skall i varje fall i mitt anförande försvara reservationerna 4 och 5 av mig, vilka fogats vid detta betänkande. Jag passar redan nu på att yrka bifall till dessa reservationer, så att det är gjort i fall jag med tanke på att det är sent på natten skulle glömma att göra det. Genom reservation 4 markerar vi från vänsterpartiet kommunisterna att vi i dag ser lika allvarligt på de ökande svenska utlandsinvesteringarna som vi tidigare gett uttryck för. När det gäller socialdemokratin måste jag återigen upprepa min kritik. Tydligen är det nu andra tider. Tydligen gäller nu andra argument och ställningstaganden än då man var i opposition. När utlandsinvesteringarna under den borgerliga regeringstiden tenderade att öka väldigt starkt — det har de gjort under 1980-talet — var socialdemokraterna nämligen mycket oroade över utvecklingen. När vi förra året tog upp en socialdemokratisk reservation från oppositionstiden och tog den som vår egen för att testa hur mycket som fanns kvar av kritiken, valde socialdemokraterna att rösta ner den. Så kan man alltså ändra ställning från ett år till ett annat, trots att förhållandena som man reagerar på i allt väsentligt har förvärrats. Nu har de direkta utlandsinvesteringarna ökat igen, men trots det säger utskottsmajoriteten att man inte kan handla utan måste avvakta den s.k. direktinvesteringskommitténs slutbetänkande. Till denna utrednings framlagda resultat kan jag bara nämna att det också finns redovisat en hel del nackdelar med utlandsinvesteringarna, även om utskottet säger att effekterna i huvudsak är positiva. Jag menar att det handlar om en väsentligt vidare fråga än att avvakta utredningar. Det är en politisk-ekonomisk-strategisk fråga om man vill göra någonting emot de alltmer ökande utlandsinvesteringarna, som har negativ betydelse för möjligheterna till sysselsättning i landet. Jag menar att vi måste ta ställning principiellt till om vi vill göra något eller inte mot dem. Jag är övertygad om att många av de gräsrotssocialdemokrater som man finner på arbetsplatser, i kommuner och i vardagliga fackligt-politiska sammanhang med en mun skulle fördöma utskottsmajoritetens ställningstagande, om de visste att man var så flat inför utlandsinvesteringarna att man låter dem öka undan för undan utan att göra något åt dem. Så till den andra frågan och reservation 5. Den frågan är också rätt intressant i perspektivet socialdemokratiskt hållningssätt till olika frågor. Samtidigt som vår motion om en återgång till tidigare restriktiv praxis vid försäljning av aktier till utlänningar avstyrkts, tillsätter industriministern för sin del en arbetsgrupp som med förtur skall utreda frågan om skärpning av kontrollen av utländskt inflytande i svenska företag. Han reagerar alltså så att han säger att vi måste se över detta och eventuellt komma med skärpningar, samtidigt som utskottsmajoriteten bestående av socialdemokrater säger: Detta är ingenting som vi behöver vara oroliga över, och vpk:s förslag om att vi skall återgå till tidigare praxis när det gäller prövningar behöver vi inte ansluta oss till. Lennart Pettersson var uppe i näringsutskottets debatt i dag, och han framförde rader av starka argument som jag i och för sig skulle kunna ta upp i den här debatten. Detta visar vilket vinglande det är när det gäller de socialdemokratiska ställningstagandena. Det är naturligtvis de höga svenska aktiekurserna som har gjort att det under de senaste åren varit mycket intressant för utländska köpare att försöka komma åt aktier på den svenska börsen och på så sätt skapa sig möjligheter att utöva inflytande över svenska företag och berika sig på svenska arbetares arbete, för det är egentligen vad allt aktieägande handlar om, oavsett om det är svenskt eller utländskt. Jag tror att det vore bra om vi kunde tvinga tillbaka utländska intressenter, så att de inte får ett inflytande i svenska företag. Jag tycker att det är nog för den svenska arbetarklassen att bära sina svenska kapitalister på axlarna. Man skall inte behöva ha problem med utländska ägare också. Ungefär samtidigt som utskottsbehandlingen pågick läste jag i Dagens Nyheter att ett sjuttiotal japanska placerare är här och vill intressera sig. De tycker det är intressant att köpa svenska aktier, och de vill satsa på ASEA, Electrolux, Ericsson, Volvo, Astra, Pharmacia och några andra. De vill alltså komma åt ett inflytande i viktiga svenska företag, som är av strategisk ekonomisk-politisk stor betydelse för vårt land. Men också i detta fall är det en kommitté som har fått socialdemokraterna att svikta i sina ställningstaganden. Det är ingen revolution som vi föreslår. Vi vill bara att man skall försöka bruka den mer restriktiva praxis som har gällt tidigare och att de anställda skall få säga sitt genom de fackliga företrädarna i valutastyrelsen. Vårt redan stora internationella beroende i ekonomisk-politiska frågor kommer att förstärkas ytterligare om utländska intressenter får ett ökat inflytande i svenska bolag. Den saken är klar, herr talman.

Herr talman! John Andersson har, med utgångspunkt i ett ärende hos länsstyrelsen i Jämtlands län angående bärgning av sjunkvirke i Indalsälven, frågat jordbruksministern när regeringen kommer att föreslå en lagändring som möjliggör tillvaratagande av sjunkvirke eller om regeringen är beredd att vidta andra åtgärder så att en sådan bärgning kan ske. | Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på | frågan. Bestämmelser om virke som påträffas i allmän flottled finns i flottningslagen. Olika regler gäller beroende på om flottleden är avlyst eller inte. Gäller det en avlyst flottled, får strandägare eller andra personer som kan lida men av kvarlämnat sjunkvirke ta upp virket och fritt förfoga över det. Virkets ägare, om han är känd, eller en förvaltare som har utsetts med anledning av avlysningen skall dock först underrättas och få skälig tid på sig att ta bort virket. Denna underrättelseskyldighet upphör tre år efter avlysningen. I en lagrådsremiss som beslutades av regeringen den 12 april 1984 föreslås ändring i dessa regler så att kretsen av bärgningsberättigade personer utvidgas; var och en får ta upp virket med rätt att fritt förfoga över det. Däremot ändras inte reglerna om underrättelse. Avsikten är att lagändringen skall träda i kraft den 1 januari 1985. Beträffande icke avlysta flottleder anser jag att den gällande regleringen gertillfredsställande möjligheter till bärgning av sjunket virke. Om virket har sjunkit där det kan orsaka t.ex. uppgrundning, kan flottningsföreningens styrelse anmodas att ta bort virket eller att vidta åtgärder på föreningens bekostnad. Också strandägare eller andra som kan lida men av att virket ligger kvar kan ta upp virket på föreningens bekostnad. Därför föreslås inte 5 någon lagändring när det gäller sjunkvirke i sådana flottleder. Om förslaget godtas av riksdagen, kommer det problem som John Andersson har tagit upp i sin fråga att få sin lösning.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Först en liten bakgrund till frågan. Vi har från vårt parti under många år motionerat om förslag till åtgärder för upptagning av det sjunkvirke som finns i landets älvar och sjöområden. Vi tyckte oss ha nått en viss framgång när lagutskottet förra hösten som svar på vår motion förklarade att en proposition om lagreglering på detta område skulle väntas inom kort. Den skulle komma under våren. Enligt min mening är det rent ut sagt bedrövligt att det här problemet inte har kunnat lösas för länge sedan. Det ligger i våra vattendrag miljoner och åter miljoner stockar som dels inte är till någon fördel för vattenmiljön, dels skulle utgöra ett bra tillskott till våra industrier. Försök som är gjorda i Skellefteälven visar att hundraårigt virke är användbart som industrivirke. Ett nybildat virkesbärgningsbolag i Jämtland har vägrats tillstånd av länsstyrelsen att ta upp sjunkvirke i Indalsälven, helt enkelt därför att det inte finns någon lag som ger länsstyrelserna rätt att ge detta. I svaret från justitieministern framgår det att en lagändring kan komma att ske den 1 januari 1985. Jag får väl säga att det är bra — bättre sent än aldrig. Det handlar ju här om en massa arbetstillfällen i bygder där det råder stor arbetslöshet, och det handlar också om råvara till industrin. Skulle man få framföra ännu en önskan, vore det att t.ex. AMS finge möjlighet att ordna beredskapsarbeten. Vi vet att det finns en hel del f.d. flottare efter de avlysta flottlederna som går arbetslösa. De har ju stor kunskap om var de största mängderna av detta virke finns. Det skulle vara en stor fördel att utnyttja deras kunskap när man skall bärga virket. Jag vill åter en gång tacka för beskedet att det kommer ett förslag om lagändring till höstriksdagen.

Herr talman! Rune Gustavsson har frågat mig dels om nedläggningen av den danska polisens narkotikarotel i Helsingör står i överensstämmelse med andan och bokstaven i Nordiska ministerrådets beslut och Nordiska rådets rekommendationer på narkotikabekämpningens område, dels vilka åtgärder den svenska regeringen avser att vidta i syfte att förhindra att narkotikainförseln via Helsingör-Helsingborg ökar till följd av denna nedläggning. När det gäller den påstådda indragningen av en narkotikarotel i Helsingör här jag inhämtat följande. Någon fast narkotikarotel finns inte och har inte = Nr 146 funnits vid polismyndigheten i Helsingör. Däremot har under en kortare tid Torsdagen den bedrivits en försöksverksamhet inriktad på bekämpning av främst gatuhan = 17 maj 1984 deln. Polismyndigheten i Helsingör har nu beslutat att denna försöksverk samhet skall upphöra. I stället kommer den lokala bekämpningen av Om nedläggningen narkotikabrottsligheten att ske i SRnäN; form. Verksamheten Organiséras av den danska poliinom kriminalavdelhingen och får ungefär samma omfattning som fidigare; sens narkotikarotel Det finns därför ingen anledning att befara att samarbetet mellan polismyni Helsingör digheterna i Helsingborg och Helsingör kommer att bli sämre i framtiden eller att införseln av narkotika den vägen nu skulle komma att öka. Någon åtgärd från regeringens sida är därför inte aktuell.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har emellertid en annan bild av dessa frågor än den som justitieministern ger i sitt svar. Jag har haft kontakt med polisen i Helsingborg, som uppfattar den grupp som finns i Helsingör som en narkotikarotel såsom vi har häri Sverige. Just detta att man har direktkontakt med dessa personer är vad man ser som så värdefullt. Man befarar att denna möjlighet nu inte längre skall finnas. Jag beklagar att justitieministern inte ser allvarligare på det här. Under flera år, under hela 1980-talet, har dessa frågor stått på dagordningen både i Nordiska rådet och i Nordiska ministerrådet. 1982 hölls i februari ett gemensamt nordiskt justitie-, socialoch hälsovårdsministermöte i Stockholm just i syfte att diskutera narkotikapolitikens inriktning och utformning i Norden. Ministerrådet uppställde därvid ett narkotikafritt Norden som mål. Enighet rådde vidare inom ministerrådet om att det inte var acceptabelt ifall det inom några områden i Norden var lättare att komma över narkotika än i andra. Här har vi just leden Helsingborg-Helsingör som det är oerhört viktigt att bevaka. I det program som ministerrådet lade fram 1982 ingick ett utökat tullsamarbete och samarbete med polismyndigheterna som mycket viktiga ingredienser. År 1982, en tid efter det nämnda ministermötet, antogs vid Nordiska rådets möte i Helsingfors en rekommendation riktad till ministerrådet. Därför är det ministerrådet som har att se till att man följer upp den målsättning som vi har lagt fast. För Sveriges del är det justitieministern som har denna uppgift. Tyvärr har avståndet mellan de officiella nordiska samarbetsorganens uppsatta mål och det praktiska uppföljningsarbetet i de enskilda nordiska länderna vuxit. Förverkligandet av målen lämnar mycket | Övrigt att önska. Vad som nu sker med narkotikaroteln i Helsingör är ett exempel på detta. | Om inte justitieministern redan har haft kontakt med polisen i Helsing borg, rekommenderar jag honom att ta en sådan. Det är de som arbetar så att säga på markplanet som möter problemen och som är rädda för att den nya organisationen inte kommer att fungera. | Jag ställer ändock frågan: Avser justitieministern att medverka till att ministerrådet verkligen ser till att man följer upp både ministerrådets och 7 | Nordiska rådets beslut och uppmaning i denna fråga?
Herr talman! Min bild av situationen skiljer sig alltså något från Rune Gustavssons. Jag har erfarit att danskarna själva har den uppfattningen att den organisation som de nu skall arbeta med blir bättre än den som de hittills har haft. Den tidigare civilpatrullen, som tillhörde ordningsavdelningen, hade också andra arbetsuppgifter. Nu görs den organisatoriska förändringen att man inom kriminalavdelningen avsätter en grupp som kommer att syssla enbart med narkotikabekämpning. Jag har för min del erfarit att både polismästaren i Helsingborg och i Helsingör är av den åsikten att det inte kommer att bli någon försämring, utan snarare en förbättring. Jag tror inte att Rune Gustavsson och jag kan klara ut alla detaljer i detta ärende här i kammaren. Viktigare är att de nordiska rikspolischeferna inom kort skall träffas här i Sverige. De skall då bl.a. ta upp samarbetsfrågor när det gäller narkotikabekämpning. Jag är övertygad om att den svenske rikspolischefen kommer att bevaka de svenska intressena och önskemålen i sammanhanget. Jag kommer att hålla mig underrättad om det fortsatta händelseförloppet.
Herr talman! Vi har tydligen olika bilder av situationen. Min bild är från markplanet, från dem som arbetar inom narkotikaroteln i Helsingborg. Jag undrar, justitieministern, hur det skulle bli med narkotikabekämpningen i vårt land, om vi upplöste de specialinriktade narkotikarotlar som vi har. Jag delar justitieministerns uppfattning att vi inte kan klara ut alla detaljer i denna fråga här i kammaren — jag är medveten om det. Jag noterar justitieministerns meddelande att rikspolischeferna skall träffas. Vi måste i alla situationer påverka de olika nordiska länderna, så att vi når upp till det som ministerrådet tidigare har uttalat och som Nordiska rådet med stor majoritet uttalade i Helsingfors 1982. Man var då enig om tre punkter: Narkotikan måste bekämpas. Vi kan inte acceptera någon form av narkotikabruk som inte är medicinskt betingad. Vi måste ha ett utökat samarbete mellan polis och tull. Därtill måste rättstillämpningen vara likartad i våra nordiska länder.

Herr talman! Karin Söder har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att polisen även efter den 1 juli skall ha en sambandsman placerad i Köpenhamn. Sverige har sedan slutet av år 1977 haft sambandsmän placerade i Bangkok och Haag. Kontaktnätet har sedan successivt byggts ut genom placeringar även i Köpenhamn och Aten år 1981 resp. 1982 och är numera ett led i det nordiska narkotikasamarbetet. Danska och norska sambandsmän på andra platser utför sålunda uppdrag åt svensk polis, och de svenska sambandsmännen arbetar också åt de övriga nordiska länderna. Narkotikakommissionen har lagt fram förslag som bl.a. innebär att sambandstjänsten i Köpenhamn flyttas. I stället föreslås att det inleds ett mer aktivt och praktiskt samarbete i Köpenhamn genom att två svenska poliser tas ut för tjänstgöring hos narkotikapolisen där. Syftet med förslaget är således att ytterligare något öka samarbetet med Danmark. Regeringen avser att i höst lägga fram ett samlat program för insatserna mot-narkotikan. Frågan om svenska polismäns placering i Köpenhamn kommer då också att behandlas.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret, som jag till en del är nöjd med, men till andra delar inte är nöjd med. Det är utomordentligt bra att man avser att lägga fram ett förslag om en utökning av verksamheten i Köpenhamn. Men jag har egentligen inte fått svar på min fråga: Vad händer den 1 juli? Enligt de uppgifter jag har skall den polisman som är placerad i Köpenhamn lämna sin tjänst den 1 juli, och därutöver skall den utbytestjänst som har varit besatt i Köpenhamn upphöra den 1 juli. Detta innebär att det fram till dess att riksdagen har fattat beslut och det har kunnat effektueras ett beslut någon gång under hösten kommer att bli ett vakuum i Köpenhamn när det gäller bevakningen av dessa utomordentligt viktiga frågor. Jag vill redan nu ställa samma fråga som jag ställde ursprungligen: Vad händer den 1 juli i Köpenhamn? Det är på det sättet, herr talman, att narkotikahanteringen är ett fruktansvärt gissel för våra ungdomar, för dem som råkar i narkotikans klor. Vi vet av erfarenhet att de år vi har haft sambandsmän på olika strategiska poster och där vi har haft ett samarbete med nordiska grannländer har det i alla fall varit möjligt att i någon mån motverka den olagliga hanteringen och trafiken med narkotika. Vi är helt klara över att det över Öresund pågår en intensiv trafik. Köpenhamn har en storflygplats, och vi vet att sådana storflygplatser ofta blir centrum för narkotikahandeln. Därför har det varit utomordentligt värdefullt att vi under de senaste åren har haft en sambandsman där. Vi har också socialarbetare i Köpenhamn som skall hjälpa ungdomar till rätta. De som har arbetat där har under åren sedan 1981 byggt upp ett kontaktnät och en verksamhet, som jag är övertygad om — det säger också mina sagesmän — om sambandsmannen tas bort ganska snart kommer att rivas ned. Det betyder alltså, att när det nya och, som justitieministern säger, aktivare arbetet inleds om kanske ett halvår har det som byggts upp hunnit rivas ned. Man kan inte repliera på de erfarenheterna, om inte svaret på min fråga nu om vad som händer efter den 1 juli är att vi skall ha polismän i Köpenhamn också efter den 1 juli. Om jag får det svaret är jag nöjd, och då skall jag inte ens begära replik, utan tacka.
Herr talman! Låt mig först betona vilken stor vikt jag fäster vid det nordiska samarbetet när det gäller narkotikabekämpningen. Jag är väl medveten om de alldeles speciella och mycket stora problemen i Öresundsregionen.
Herr talman! Jag måste säga att justitieministerns svar var något oklart. Innebar det att man under hösten skall pröva nya former? Den som har ansvaret för den här viktiga delen av narkotikabekämpningen, dvs. justitieministern, har både möjligheter och befogenheter att se till att inget glapp uppstår.
Av narkotikakommissionens överväganden framgår emellertid nu att det inte längre är givet att det i fortsättningen skall finnas just en svensk sambandsman, alltså en polis med just den funktionen, i Köpenhamn. Starka skäl talar i stället för att samarbetet mellan svensk och dansk polis: skall utvecklas i något förändrade former. Detta får vi ta ställning till i höst.
Det är det säkraste och bästa sättet att brygga över den klyfta som nu kommer att uppstå på grund av den utdräkt i tiden som narkotikakommissionens arbete har inneburit.
Beträffande tiden fram till hösten är det riktigt, som Karin Söder säger, att det blir ett visst glapp från den 1 juli. Jag har emellertid försäkrat mig om att erforderliga kontakter och erforderligt samarbete upprätthålls. Under den korta mellantiden blir man i tillfälle att pröva sig fram i nya och något förändrade samverkansformer.

Jag måste säga att en sådan hantering vore mycket oansvarig.
Herr talman! Jag beklagar om jag på grund av ett tekniskt fel inte helt uppfattade vad Karin Söder sade — högtalaren krånglade under första delen av hennes inlägg — men jag tror ändå att jag kan svara på huvudfrågan. Jag vill då lugna Karin Söder med att det kommer att finnas svensk polis i Köpenhamn till och från, men det kommer inte att formellt finnas en sambandsman. Man prövar sig fram i nya samverkansformer, men jag försäkrar Karin Söder att det kommer att finnas svensk polis i Köpenhamn under denna korta mellantid.
Jag upprepar min fråga: Kommer det att finnas någon sambandsman i Köpenhamn efter den 1 juli?
Herr talman! Jag hoppas att jag får uppfatta den senare delen av justitieministerns svar, dvs. att det kommer att finnas svensk polis i Köpenhamn under den här tiden, som det rätta, och inte den första delen av svaret, där justitieministern sade att det skall finnas polis då och då. Enligt min mening skall man inte ta alltför lätt på de här frågorna, utan låta den nuvarande ordningen råda fram till dess att vi får pröva narkotikakommissionens förslag. Jag är säker på att det i någon form kommer att gå igenom. Kan vi senare få två poliser placerade i Köpenhamn är jag den första att hälsa det med tillfredsställelse.

Herr talman! Svar på Sven Munkes interpellation om kostnaderna för saneringen efter giftutsläppen i Teckomatorp kommer att lämnas den 25 maj. På grund av utrikes resor och andra förhinder kommer jag inte att ha möjlighet att svara tidigare.

Herr talman! Anders Svärd har frågat mig om jag avser att kräva några åtgärder av SAKAB för att otillåtna utsläpp inte skall kunna förekomma i framtiden samt om jag kommer att se till att kravet på automatisk avstängning av SAKAB:s anläggning i Norrtorp redan vid risk för utsläpp blir verklighet. Anders Svärds fråga är föranledd av en arbetsrapport om utsläppen till luft under provdriften av SAKAB:s anläggning i Norrtorp hösten 1983. För den verksamhet som SAKAB bedriver vid anläggningen har företaget erhållit tillstånd enligt miljöskyddslagen. Beträffande de utsläpp från förbränningsugnen som föranlett frågan gäller bl.a. följande enligt föreskrifterna i tillståndsbeslutet. Den slutliga prövningen av villkoren för luftutsläppen har skjutits upp, eftersom det behövdes en prövotid för erfarenheter och utredningar rörande driften. För prövotiden fastställdes provisoriska utsläppsvärden. En särskild sakkunnig har förordnats för att bl.a. svara för mätningar och kontroll av driften under prövotiden. Senast den 31 december 1984 skall den sakkunnige redovisa resultatet av sitt arbete till koncessionsnämnden, som därefter fastställer de slutliga villkoren. Om det under prövotiden förekommer utsläpp som kan antas medföra hälsorisker har den sakkunnige rätt att förbjuda fortsatt drift eller förbränning av visst avfall. Utsläpp som kan antas vålla olägenhet av någon betydelse skall omedelbart anmälas till koncessionsnämnden. Den sakkunnige övervakar således att verksamheten vid anläggningen under prövotiden sker i överensstämmelse med det lämnade tillståndet. Noggrann tillsyn utövas också av länsstyrelsen. När det gäller Anders Svärds fråga om automatisk avstängning vill jag upplysa om att det redan finns sådan utrustning installerad som automatiskt stoppar inmatningen av avfall i ugnen när förbränningseffektiviteten minskar under en viss nivå. Långtgående åtgärder har sålunda vidtagits för säkerheten vid anläggningen och för kontrollen av driften.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till att jag ställt frågan är den oro som finns i Kvarntorpsområdet, där den här anläggningen ligger, och den oro som har funnits under hela den debatt som föregick det lokaliseringsbeslut som ledde till att man fick bygga den här anläggningen i Kvarntorp. Kommunen har i politisk enighet tackat nej till att få anläggningen, och man känner sig alltså påtvingad denna anläggning. Därför är det mycket viktigt att det inte händer saker så här inledningsvis som försvårar möjligheterna att på goda och faktiska grunder lugna de oroliga stämningarna. I samband med regeringens beslut gavs bland andra löften ett om automatiskt stopp redan vid risk för utsläpp. Det automatiska stoppet skulle kopplas till temperaturen i ugnen, och man skulle inte, såvitt vi i kommunen förstod det, behöva göra några analyser som tar tid innan ett stopp kan ske. Det skulle alltså ske ett automatiskt stopp redan vid risk för utsläpp, inte efter det att man har konstaterat ett utsläpp. Det dröjsmål som skett på grund av analysresultatet är mycket olyckligt, och det är definitivt inte vad man kan förstå med en automatisk avstängning redan vid risk för avfall. Nu tycker jag att slutet av jordbruksministerns svar andas en viss tillförsikt inför det som redan är åtgärdat. Jordbruksministern säger: ”Långtgående åtgärder har sålunda vidtagits för säkerheten vid anläggningen och för kontrollen av driften.” Jag tror att jag kan vidimera det. Men jordbruksministern säger också i stycket före att den automatiska avstängningen redan är installerad. Nästa fråga: Vad har den för värde som säkerhetsskapande detalj om utsläppen sker och det tar flera månader att få reda på resultatet, och så småningom kommer larmrapporter? Jag vill alltså veta: Fanns den här anläggningen inmonterad när utsläppen skedde? när det gäller att inom den tänkta försöksperioden få detta att fungera, är jordbruksministern då beredd att förlänga förordnandet för den sakkunnige, Jan Bergström, så att man kan fortsätta med prövotiden tills man är absolut förvissad om att det kommer att vara en säker anläggning, vilket är utlovat?
Herr talman! Låt mig inledningsvis slå fast att det för det första är utomordentligt angeläget att man ställer hårda krav på en anläggning av den här karaktären. För det andra är det utomordentligt angeläget att de anordningar man vidtar också motsvarar kraven på att anläggningen i fråga också fungerar. För det tredje är det utomordentligt angeläget att den tillsyn man utövar är av den karaktären att man verkligen kan garantera trygghet. Enligt de uppgifter som jag har fanns det en utrustning för automatisk avstängning vid den tidpunkt då det konstaterade utsläppet skedde. Här har det ändå ansetts vara nödvändigt — det kan man kanske förstå när det gäller installation av ny teknik av det här slaget — med en prövotid under vilken man undersöker hur anläggningen fungerar. För min del vill jag bara understryka angelägenheten av att man vid tillsynen och vid utövandet av den kontroll som det här är fråga om har skärpt uppmärksamhet riktad på detta, så att en upprepning inte kommer att ske. Med anledning av den fråga som Anders Svärd ställt till mig vill jag säga att jag anser att SAKAB har det ansvar som Anders Svärd menar att man skall ta. På samma sätt har tillsynsmyndigheterna ansvaret för uppföljningen, så att anläggningen fungerar.

Herr talman! Jordbruksministern säger att anläggningen fanns när utsläppen skedde. Då kan man inte konstatera annat än att anläggningen uppenbarligen inte fungerade. Det borde rimligtvis vara en väldigt allvarlig larmsignal. Jag kan inte förstå annat än att jordbruksministern knappast kan vara nöjd med det lämnade beskedet. Jag hoppas att han inte är det. Om det visar sig att anläggningen faktiskt inte fungerar — trots de krav som ställs och de åtgärder som vidtas — medför det att oron ökar snarare än minskar. I detta sammanhang är det fråga om en verksamhet som är väldigt viktig i ett modernt samhälle. Någonstans måste den ju försiggå — det kan man förstå. Men man måste samtidigt garantera omgivningen säkerhet. Om omgivningen får veta att utlovade åtgärder inte har avsedd effekt, blir det bara ännu värre än det var från början. Så till min andra fråga, om jordbruksministern är beredd att se till att försöksperioden utsträcks med t.ex. ett förlängt förordnande för den särskilt sakkunnige för att på det viset sätta in alla åtgärder innan en kontinuerlig drift tillåts. Har verksamheten väl kommit i gång, vet man att det är ganska svårt att i efterhand göra justeringar. Man måste alltså i förväg få garantier för att den särskilt sakkunnige så länge det finns minsta osäkerhet på något område får fortsätta med sitt arbete. Under den debatt som föregick lokaliseringen av anläggningen sade Valfrid Paulsson att skulle man inte klara att uppfylla säkerhetsvillkoren under försöksperioden, har vi råd att skrota anläggningen redan från början. Delar jordbruksministern den uppfattningen — om vi nu inte klarar de säkerhetsåtgärder som utlovats?
Herr talman! Det är självklart att jag inte är nöjd i händelse av att en sådan här anordning inte fungerar. Vad vi båda kanske ändå kan inse är att när man påbörjar en sådan här verksamhet kan det under en prövotid inträffa något som vi icke är nöjda med och som vi då måste se till att vi verkligen kan bli nöjda med genom ytterligare åtgärder. Det är koncessionsnämndens sak att bedöma hur säker anläggningen befunnits vara under prövotiden och vilka ytterligare krav som man kan behöva ställa för att vi skall bli så hundraprocentigt säkra som vi vill vara. Jag utgår från att man, om man vid en sådan prövning inte finner att man kan uppnå den säkerhet som man önskar eller att man behöver en längre prövotid, kommer att handla därefter. Mitt mål är att vi skall nå fram till att situationen när det gäller denna anläggning blir sådan att de omkringboende kan känna hundraprocentig säkerhet för att ingenting skall behöva inträffa som allvarligt kan skada människorna eller miljön.
Herr talman! Det är självfallet lätt att inse att det kan förekomma svårigheter i inledningsskedet när en så pass komplicerad verksamhet som SAKAB:s skall bedrivas. Bl. a. därför har den sakkunnige förordnats för att kunna göra en bevakning. Jag tycker emellertid att jordbruksministern gör det litet väl lätt för sig när han kryper bakom koncessionsnämnden. Jordbruksministern är väl ändå den högste politiskt ansvarige för verksamheten. Om jag inte minns alldeles fel är det också regeringen som har förordnat den särskilt sakkunnige, Jan Bergström. Det är litet förvånande, i varje fall för mig, att jordbruksministern inte kan säga direkt att om det behövs kommer den särskilt sakkunnige att få förlängt förordnande. Här kan inte någon möda eller några kostnader vara för stora i inledningsskedet, för att få anläggningen att fungera. Man har trots allt redan investerat en kvarts miljon kronor i byggandet, och då måste man också se till att anläggningen fungerar. Är jordbruksministern inte beredd att lova att den särskilt sakkunnige får fortsatt förordnande, för att det inte skall hända sådant som är olämpligt när driften kommer i gång?
Herr talman! Anders Svärd har kanske missförstått handläggningen av den här frågan något. Vi har en koncessionsnämnd utrustad med möjligheter att verkligen pröva och följa utvecklingen. Den myndigheten måste få utöva sin kontroll och göra sina insatser. I sista omgången ankommer avgörandet på regeringen. Jag kryper sålunda inte bakom koncessionsnämnden, utan jag iakttar bara den ordning som vi måste ha, eftersom regeringen inte i kanslihuset kan ha tillgång till den expertis som följer utvecklingen i Kumla och prövar vad som händer där — det är koncessionsnämndens uppgift. Sedan vill jag omedelbart säga — som jag sade i ett tidigare inlägg — att om koncessionsnämnden, som har att pröva denna fråga i första omgången, finner anledning till åtgärder, exempelvis av den karaktären att prövotiden borde utsträckas, då är jag övertygad om att regeringen kommer att följa koncessionsnämnden på den punkten och ställa de resurser till förfogande som är nödvändiga för att vi skall nå vad som måste vara målet: en säker anläggning.
Herr talman! Det är möjligt att jag har missförstått den formella handläggningsordningen. Men nu har i alla fall jordbruksministern sagt något som jag är mer nöjd med än det han sade tidigare. Om koncessionsnämnden föreslår en sådan åtgärd — och det förutsätter jag att nämnden måste göra, om problemen inte har klarats ut innan den reguljära driften skall börja — kommer regeringen att följa det förslaget. Jag utgår också ifrån att jordbruksministerns besked gäller även sådana åtgärder som att begränsa vilka produkter som får förbrännas i anläggningen. Det skulle kunna bli nödvändigt om man inte lyckas klara ut problemen. Även om jag har missförstått den formella handläggningen har jag ändå inte missförstått den oro som finns i området. Och jag hoppas att jordbruksministern förstår att det krävs fortlöpande krafttag för att människorna skall känna den trygghet som de har rätt att känna.

Herr talman! Sven Muncke har frågat mig om jag är beredd att ompröva lantbruksnämndernas prisprövning med hänsyn till de orimliga konsekvenser den innebär. Enligt jordförvärvslagen skall jordförvärvstillstånd vägras om köpeskillingen eller annan ersättning inte endast obetydligt överstiger egendomens värde med hänsyn till dess avkastning och övriga omständigheter. Motivet till prisprövningen är bl.a. enligt proposition 1978/79:85 med förslag till jordförvärvslag, m.m. att en prisnivå som överstiger avkastningsvärdet motverkar konsumenternas krav på tillgång till livsmedel till rimliga priser och strävandena att bygga upp effektiva lantbruksföretag. Syftet med prisprövningsregeln är alltså att motverka omotiverade pris stegringar på jordbruksoch skogsmark och spekulation i sådan mark. Under 1970-talet steg lantbruksföretagen i pris snabbare än den allmänna prisstegringen. Detta försvårade för lantbrukare utan tillgång till betydande eget kapital att etablera sig som egna företagare. Prisprövningen är till för att förebygga att aktiva lantbrukare blir utkonkurrerade då de vill köpa en jordbruksfastighet. Dessa måste ju i huvudsak värdera en fastighet efter dess avkastningsvärde och kan inte lägga skattemässiga och andra värderingar ovanpå detta värde. Samtidigt förebyggs också att omotiverat höga priser på jordbruksfastigheter medför krav på höjda priser på jordbruksprodukter. Priserna på jordbruksfastigheter har stabiliserats. En av flera orsaker härtill torde vara jordförvärvslagens prisprövningsregel. En annan orsak kan vara det allmänna konjunkturläget. Avkastningsvärdet bör även i framtiden vara bestämmande för priset på jordbruksfastigheter. Jag är därför inte beredd att ompröva jordförvärvslagens prisprövningsregel.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

Man kan ställa frågan: Har regeringen vid något tillfälle tänkt sig att liknande prisspärrar skall gälla vid andra fastighetsförvärv, typ egnahem-småvillor, fabriksfastigheter eller liknande? Redan när jordbruksutskottet behandlade propositionen om förslag till jordförvärvslag i mars 1979 reserverade sig de moderata representanterna i utskottet mot just priskontrollen. Moderaterna fastslog att själva grunden för en beräkning av skäligt fastighetspris — nämligen avkastningsvärdet — ytterst beror på lantbrukarens kunnighet och förmåga att driva ett lantbruk. Det är ingen ovanlighet att olika brukare på samma fastighet kan nå olika resultat. Jag kan själv intyga att det finns lantbrukarfamiljer — exempelvis i Skåne — med mycket små gårdar på kanske 20-25 hektar som har kunnat försörja sig och sin familj mycket bra, medan en granne med en betydligt större gård haft ekonomiska svårigheter. Att låta lantbruksnämnderna göra bedömningar av vad en egendom avkastar är en mycket osäker metod, menar jag. Det finns flera exempel på hur snett det kan slå. Även tjänstemän och lantbruksdirektörer i flera nämnder anser att det är tveksamt att priskontrollera värdet av jordbruksfastigheter. Jag kan berätta om en man som köpte en skogsfastighet för 240 000 kr. på en exekutiv auktion. Sedan vägrades han tillstånd att förvärva fastigheten, och han blev då tvingad att sälja den. Lantbruksnämnden sade då att avkastningsvärdet var 90 000 kr. Han förlorade alltså 150 000 kr. på detta. Det är en orimlig lagstiftning. Ett annat exempel är en Skånelantbrukare som var delägare i ett dödsbo. Han hade drivit gården i 15 års tid. Han ville sedan överta den, och han löste ut de övriga dödsbodelägarna med 2,8 milj.kr. Han fortsatte att driva egendomen. Av olika omständigheter — bl.a. de höga räntorna — såg han dock senare ingen annan utväg än att sälja gården. Han fick mycket snabbt en köpare som var beredd att ge det pris han själv hade gett, dvs. 2,8 miljoner. Då sade lantbruksnämnden, att den inte var värd så mycket — och slog av över 1 milj.kr. Den här stackars mannen, som så att säga blev bestulen i lagens namn, har inga möjligheter att klara sig. Han får betala detta i hela sitt liv.
Herr talman! Jag har i mitt svar angett motiven till att vi måste ha en prisprövning. Det pågick en utveckling, som innebar att en ung jordbrukare som ville etablera sig praktiskt taget inte hade någon möjlighet till det, med hänsyn till de priser som lantbruksfastigheterna — under en friare prisbildning — kom att representera när de fördes ut på marknaden. Detta skulle ha blivit till stort men både för näringen och för konsumenterna. Vad Sven Munke egentligen har sagt i sitt inlägg är: Det kan finnas någon som är så duktig jordbrukare att han — även om han skulle få betala det mycket högre priset — skulle få det hela att gå runt. Jag tycker att det är fel väg att belöna den särskilt duktige: att man på det här sättet skulle undanröja prisprövningen, så att den som lämnar fastigheten får pengarna med sig, medan den som skall driva fastigheten får göra det under utomordentligt svåra förhållanden. Därför har vi hela tiden sagt: Vill vi den här näringens väl i fortsättningen bör vi behålla den här typen av prisprövning.
Herr talman! Det finns faktiskt i dag olika spärrar, som förhindrar folk att spekulera i lantbruksmark. Man måste kunna bevisa att man är tillräckligt duktig att sköta jordbruket. Man måste bevisa att man tänker göra det. Man måste t.o.m. bosätta sig på egendomen. Det finns alltså spärrar utan denna orimliga priskontroll, som den här näringen är ensam om. Någon sådan finns inte inom verkstadsindustrin eller då man skall förvärva ett eget hem. Den finns bara på lantbrukets område, och jag tycker att det är orimligt. Det finns tre olika fastighetsvärden, som man arbetar med i dag: För det första är det taxeringsvärdet, för det andra belåningsvärdet — som bankerna sätter på en egendom — och för det tredje lantbruksnämndens stoppris. Man arbetar således med tre olika priser, och nu har det gått så långt att det finns kreditinstitut som ifrågasätter om garantin för givna lån är tillräcklig — på grund av att lantbruksnämnderna har så olika bedömningar beträffande fastighetsvärdena.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat om jag är beredd att införa ett moratorium i avvaktan på att de biologiska förutsättningarna för skogsbruket i de fjällnära skogarna blivit klarlagda och de skyddsvärda områdena har avgränsats och givits ett fullgott skydd. De skogar som kallas fjällnära ingår i det område som regeringen med stöd av 18§ skogsvårdslagen har föreskrivit skall avsättas som svårföryngrad skog. För att man skall få slutavverka i sådana områden krävs skogsvårdsstyrelsens tillstånd i varje enskilt fall. Om skogsvårdsstyrelsen ger sådant tillstånd kan den besluta om vilka åtgärder som skall vidtas för att begränsa eller motverka olägenheter och trygga återväxten. Syftet med dessa särskilda bestämmelser i skogsvårdslagen är bl.a. att förhindra sådana avverkningar som leder till att ny, tillfredsställande återväxt inte kan åstadkommas inom rimlig tid. Om skogsvårdsstyrelsen bedömer att skogsvårdslagens krav på återväxt inte kan fullgöras kan den inte heller ge tillstånd till den tilltänkta avverkningen. Det framgår också av skogsvårdslagstiftningen vilken hänsyn som skall tas till specifika naturvårdsintressen och till rennäringens intressen. Det sker vidare ett organiserat samråd med företrädare för naturvårdsmyndigheten, rennäringsmyndigheten och berörd sameby. Förutsättningarna härför har förbättrats väsentligt sedan inventeringarna av urskogar och hänglavskogar nu har avslutats. På grundval av inventeringarna skall berörda myndigheter gemensamt göra avgränsningar och bedömningar, som skall göra det möjligt att hantera frågorna med hänsyn till de olika intressen som gör sig gällande i detta sammanhang. Jag förutsätter att myndigheterna under tiden vid sin prövning av olika frågor i sammanhanget tar sådana hänsyn att det slutgiltiga ställningstagandet vad gäller detta arbete inte föregrips. Med hänvisning till det anförda anser jag inte att den åtgärd Lennart Brunander avser är befogad.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Men jag kan inte påstå att jag är speciellt nöjd med det, eftersom jordbruksministern inte tycker att det finns anledning att vidta de åtgärder jag har frågat honom om. Bakgrunden till frågan är de larmrapporter vi under det senaste året fått om avverkningar inom dessa känsliga områden. Vi har också fått rapporter om att man bygger vägar i områdena, vilket naturligtvis visar att man tänker avverka. Vi har vidare fått rapporter från forskare om att svårigheterna att föryngra skog är betydligt större än vi tidigare trott. Den bedömning vi har haft har varit för kortsiktig; man behöver vänta betydligt längre — kanske upp till 20 år — innan man över huvud taget kan bedöma om det är möjligt att få fram ny skog på sådana här områden. Vi hade räknat med att få en debatt om de här frågorna i riksdagen under våren, men det blir inte så nu — behandlingen av dem är uppskjuten till hösten. Det gör att ansvaret på regeringen just nu är något större än det annars hade varit för att bevaka frågan och se till att ingenting händer som kan spoliera viktiga värden. De fjällnära skogarna är en oerhört viktig tillgång för oss — från naturvårdssynpunkt, från naturvetenskaplig synpunkt och från forskningssynpunkt. Men de är, som framgår av svaret från jordbruksministern, viktiga också för rennäringen. 85-90 90 av landets urskogar finns inom de här områdena. Vi vet att det händer sådant här också på andra håll i världen — jag tänker på t.ex. regnskogarna — och då är vi väldigt snabba och villiga att uttala oss om hur andra skall bete sig. Det är risk för att värden av samma slag går till spillo här. Även om det är fråga om en något mindre omfattning sker det stora saker i de fjällnära skogarna och stora värden spolieras, och det är viktigt att vi här tar vårt ansvar i Sverige. Jag anser att man t. v. inte skall ha någon avverkning ovanför den s.k. skogsodlingsgränsen — det är ju ett större område än det som jordbruksministern berör i sitt svar. Vi skall inte heller bygga vägar för avverkning där. För att långsiktigt skydda de områden som är viktiga att bevara har vi från centern framfört att man borde föra över dem från domänfonden till naturvårdsfonden. Syftet är att trygga deras fortbestånd i det skick de nu har. Här är det fråga om omloppstider på flera hundra år, så det här är någonting som är mycket långsiktigt. Jordbruksministerns svar är ganska negativt. Jag skulle därför vilja upprepa frågan om jordbruksministern inte ändå anser att det kunde finnas motiv att mot bakgrund av de rapporter vi har fått fundera över om inte regeringen och statsmakterna borde införa ett moratorium, så att man får litet tid på sig att göra en utvärdering och avgränsa de områden som behöver avgränsas för framtiden.

Herr talman! Jag vill bara säga till Lennart Brunander att det område jag talar om är större än området ovanför skogsodlingsgränsen, alltså det område som faller under paragrafen om svårföryngrad skog. Situationen är den att man måste ha tillstånd av skogsvårdsstyrelsen för att över huvud taget få avverka i det området. Vi har haft en ganska omfattande debatt kring de här frågorna, och vi är helt överens om att det är angeläget att vi här är utomordentligt försiktiga och restriktiva. Det har gjorts inventeringar, på vilkas grund vi nu skall kunna göra de slutgiltiga bedömningarna av hur avgränsningar skall kunna ske för att vi skall tillgodose de intressen det är fråga om. Vi konstaterar att det numera på snart sagt alla håll och kanter finns ett aktivt intresse för att klara det här. Jag konstaterar att utskottet för sin del, mot bakgrund av detta aktiva intresse, har sagt sig att man vill se vad det leder till innan man slutbehandlar det här ärendet. Lennart Brunander framhåller att ett tungt ansvar under tiden ligger på regeringen. Då har jag sagt i mitt svar att jag förutsätter att här inte skall ske någonting under tiden som skapar problem i Lennart Brunanders mening. Vad jag däremot inte kan instämma i äratt vi skall lägga ett moratorium, dvs. stoppa varje avverkning i stora delar av Norrlands inland — för det är ju ett utomordentligt stort område som i varje fall jag talar om och som hör hemma under denna paragraf och skall prövas i detta avseende. Jag finner att vi är helt överens om våra strävanden och målet för dem. Jag är övertygad om att vi också skall komma fram till ett bra resultat, när vi har fått resonera färdigt på basis av inventeringen.
Herr talman! Det är ju bra, jordbruksministern, om vi är ense om målsättningen. Men problemet är bara vad som händer till dess vi har vaskat ut det som är skyddsvärt och som vi verkligen vill behålla. De missgrepp som vi gör kommer att finnas kvar mycket lång tid, om de ens någonsin går att reparera. Därför är det viktigt att det inte sker några missgrepp. Jordbruksministern säger att skogsvårdslagen har gällt och gäller inom dessa områden. Det är naturligtvis riktigt. Men ändå har dessa saker hänt som jag refererade till från början. Då kan man inte vara riktigt nöjd med det sätt som det hela fungerar på. Jordbruksministern säger vidare att han litar på de myndigheter som skall sköta dessa frågor. Det kan i och för sig även jag göra. Men vad som bekymrar mig är att jordbruksministern inte är beredd att göra någonting för att hjälpa till just nu utan vill vänta och se.
Herr talman! Det är riktigt att missgrepp har skett. Men jag är övertygad om att myndigheterna efter den debatt som vi har haft och med de uttalanden som har gjorts både av riksdagen och av mig nu kommer att hantera dessa frågor på ett annat sätt så att denna typ av missgrepp inte uppstår. Uppmärksamheten på denna fråga har väl tveklöst skärpts. Däremot menar jag att det skulle vara fel att sätta ett definitivt stopp så att man inte har någon möjlighet att pröva någon form av avverkning i stora delar av Norrlands inland, där man diskuterar svårigheten att föryngra. Det finns områden, där man kan avverka, eftersom man har kommit fram till att en föryngring är möjlig. Om vi sätter ett definitivt stopp, kanske vi skapar svårigheter som vi inte är riktigt medvetna om i dag.
Herr talman! Jordbruksministern talar om stora delar av Norrlands inland. Vad jag har talat om är områdena ovanför skogsodlingsgränsen. Det är kanske inte riktigt samma sak. Nu säger jordbruksministern att man inte skall sätta stopp för all avverkning. Jag är klart medveten om att man även inom de områden som är skyddsvärda kan tillåta en viss typ av avverkning, men då får det bli en annan typ av avverkning än de stora kalhyggen som nu har uppkommit. De är svåra att reparera och skapar stora problem.
Herr talman! I den mån tillstånd inom ett område av denna karaktär skulle Torsdagen den lämnas har skogsvårdsstyrelsen också att förelägga vederbörande på vilket — 17 maj 1984 sätt avverkningen skall ske just med hänsyn tagen till vad Lennart Brunander här anförde. Jag måste diskutera i anslutning till gällande lagstiftning. Jag markerade också i mitt första inlägg att vad jag talar om är den svårföryngrade skog som faller under 19 § och som utgör ett betydligt större område än den skog som ligger ovanför skogsodlingsgränsen. Då är vi inne i stora delar av Norrlands inland.

Herr talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret, som jag finner mycket positivt. Jag ser med tillfredsställelse att man redan är i gång med ett arbete att försöka få ner handläggningstiderna, som onekligen har förlängts under den senaste tiden. Om bakgrunden till det är att antalet ärenden har ökat, ser jag också det som positivt; det finns naturligtvis en strävan att | minska byggarbetslösheten genom att få till stånd en ökning på ombyggnadssidan. 21 Enligt vad jag har erfarit är bilden kanske ändå inte helt entydig. Ombyggnadsärendena har varit flera till antalet i de större kommunerna än i de små, och det kan naturligtvis i sin tur få effekter på byggsysselsättningen. Därför tror jag att det är viktigt att se över hur man kan initiera information och rådgivning och aktivera kommunernas byggnadsnämnder just för att få fram ombyggnadsärenden. Om köerna ökar eller inte tror jag också är någonting som skiljer sig mellan olika län. Om län med hög byggarbetslöshet samtidigt får en förlängning av handläggningstiderna, innebär ju detta att åtgärderna bromsas. Därför finner jag det mycket tillfredsställande att bostadsministern så aktivt har gått in för att bevaka de här frågorna. Nu tror jag inte att det är bara förändringen av belåningsreglerna som ligger bakom att handläggningstiderna har blivit långa. Jag har varit i kontakt med några byggnadsnämnder och stadsarkitekter och hört mig för om deras bedömning av detta, och de har sagt att man ofta får in ganska dåliga och ofullständiga handlingar, vilket gör att handläggningstiderna förlängs i onödan. Jag skulle vilja fråga bostadsministern om det finns planer på eller möjligheter att fastställa kompetenskrav för dem som utfärdar handlingar, så att det står klart vem som är ansvarig för handlingarnas utformning. Det skulle också underlätta byggnadsnämndernas dialog med husägaren och den som är ansvarig för handlingar och ritningar. Jag tror att det skulle underlätta ärendehanteringen lika väsentligt som åtgärder för att komma åt de administrativa rutinerna i handläggningen. Att hålla nere handläggningstiderna tror jag är viktigt också ur ekonomisk synpunkt för husägarna. Det finns naturligtvis en otålighet att komma i gång. Risken är att man ser över och prövar andra finansieringsformer som kan bli dyrare.

Herr talman! Jag tycker jag har fått ett mycket tillfredsställande svar. Jag vill än en gång tacka bostadsministern. Samtidigt var jag naturligtvis medveten om att byggnadsnämndens handläggning skiljer sig från länsbostadsnämndens, men ju klarare och bättre underlag desto snabbare genomströmning. Jag är mycket tillfredsställd med det stora arbete bostadsministern lagt ned på att föra detta aktivt framåt.

Herr talman! Finansutskottets betänkande 1983/84:42 behandlar en proposition om fortsatt valutareglering och ett antal motioner som väckts med anledning av regeringsförslaget. Betänkandet behandlar också motioner om internationella kapitalrörelser. 23 Valutaregleringen gör det möjligt för oss att föra en självständig penningpolitik. Uppstår tendenser till valutaoro kan vi med stöd av regleringen försvara valutakursen utan så kraftiga räntehöjningar som annars skulle behövas. Man kan säga att regleringens främsta syfte är att hindra rena finansiella placeringar i utlandet. Finansutskottets majoritet anser i likhet med riksbanksfullmäktige och regeringen att valutaregleringen bör förlängas med hänsyn till obalanserna i vår ekonomi. I propositionen föreslås en förlängning till den 1 juli 1985. Motionerna 2779, 2780 och 2781 begär att valutaregleringen endast förlängs till utgången av 1984. Valutaregleringen är sedan flera år tillbaka föremål för utredning i valutakommittén. Utredningen förväntas bli klar under 1984, men inte i så god tid att en ny lagstiftnng kan träda i kraft vid årsskiftet. De rapporter som hittills lämnats från valutakommittén är inte av den karaktären att de nu kan läggas till grund för en ny lagstiftning. Herr talman! Mot den här bakgrunden är det naturligt att valutaregleringen förlängs till utgången av juni 1985. Utskottets majoritet avstyrker därför motionerna. I motionerna 2779, 2780 och 2781 föreslås en liberalisering av valutalagstiftningen. Det finns självfallet inga skäl att ändra lagstiftningen på området innan valutakommittén blir klar med sitt arbete. I motionerna 1438 av Nils Åsling och 2120 menar man att en liberalisering av kapitalrörelserna och skapandet av en fri nordisk aktiemarknad skulle främja ett industriellt samarbete i Norden. Finansutskottet intar här samma ståndpunkt som i höstas. Motionerna strider mot OECD:s regler och måste därför avslås av riksdagen. Det beskedet — i sakfrågan — fick ju också Nils Åsling från OECD, direkt eller indirekt, redan under sin statsrådstid. Även finansministern har i ett frågesvar till Nils Åsling framhållit att vi måste följa OECD:s kapitalstabiliseringsstadga. Det utredningsarbete som pågått och pågår på det nordiska planet har visat dels att vi måste acceptera OECD:s regler, dels att valutaregleringen inte utgör ett hinder för nordiskt industriellt samarbete. Motion 939 tar upp de svenskägda företagens investeringar utomlands. Dessa investeringar hotar sysselsättningen inom Sverige. Därför bör, enligt motionen, svenska direktinvesteringar i utlandet prövas från betalningsbalanssynpunkt. Den här frågan har behandlats av direkt investeringskommittén. Betänkandet är remissbehandlat, och regeringen håller nu på med att ta ställning till de olika remissvaren. Även valutakommittén behandlar den frågeställning som finns i motionen. Det kommer alltså att dröja ytterligare någon tid innan en mer samlad bedömning kan göras av svenska direktinvesteringar i utlandet. Utskottet avstyrker därför motion 939. Noteras bör emellertid att utlandsinvesteringar har både positiva och negativa effekter för den svenska ekonomin. Många menar att de positiva effekterna överväger. Skall svenska företag hävda sig i ett internationellt perspektiv, så krävs vissa etableringar utomlands. Motion 1123 behandlar regler för utlänningars aktieförvärv i svenska företag. Det är, enligt motionen, ett nationellt intresse att de svenska storföretagen behålls i svensk ägo. Därför föreslås det att riksbanken återgår till sin tidigare restriktiva praxis när det gäller tillstånd för utlänningar att köpa aktier i svenska företag. Här vill emellertid utskottets majoritet gå en annan väg. Redan i höstas beslutade riksdagen på förslag av utskottet att den lag som ger oss skydd mot oönskat utländskt inflytande skulle ses över.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

Herr talman! Jag skall fortsätta litet grand med de frågor som behandlades under debatten i går kväll och som Christer Nilsson nu berörde. De svenska utlandsinvesteringarna har ju ökat väldigt starkt under 1980-talet och fortsätter att öka. Det här är ett stort problem för svensk ekonomi, så som jag ser det. Och när man nu inte vill återgå till en äldre praxis då det gäller beviljandet av tillstånd till utlandsinvesteringar, sker det med hänvisning till att man måste kunna göra en samlad bedömning och att det möjligen är en rad positiva effekter som följer av svenska utlandsinvesteringar. Jag tror också att det alltid kommer att göras en del svenska utlandsinvesteringar, men jag anser att den ökning och den tendens som visar sig är oroväckande. Man kan inte bara säga att det här skall vi tillåta därför att svenska företag skall kunna hävda sig ute i världen. Vi måste kunna skapa sysselsättning i vårt land. Det finns faktiskt ett direkt samband mellan de ökade utlandsinvesteringarna och den minskade industrisysselsättningen här i landet. Därför tycker jag att man kunde bifalla vpk-motionen i denna del. När det gäller utlänningars aktieförvärv i svenska företag är det rätt intressant att notera den kritik som riktades mot denna företeelse av socialdemokraterna när de var i oppositionsställning 1982. Då lades fram förslag från socialdemokraterna, och vi från vpk har nu väckt liknande förslag, men dem bifaller man inte. Så totalt kan man svänga från en position som man haft i opposition till ett annat ställningstagande när man är i regeringsställning eller, som Christer Nilsson, skall försvara regeringspolitiken. I frågedebatten den 15 maj diskuterades just utlänningars aktieköp i svenska företag. Då sade den socialdemokratiske representanten klart ifrån att sedan den borgerliga regeringen 1979 slopade möjligheten att via valutaregleringen kontrollera den här typen av affärer har man inget riktigt grepp över situationen. Man erkände att det var ett dåligt förhållande. Det finns all anledning att bifalla vpk-reservationerna 4 och 5.
Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar försöker göra gällande att vi skulle ha svängt i de här frågorna. Det är möjligt att vi på vissa punkter nu har andra attityder. Men det beror på att vi har tagit intryck av den information som inkommit från utredningar och riksbanken. Man måste ju ta hänsyn till nya fakta som kommer in. Frågan om svenska investeringar utomlands har utretts av direktinvesteringskommittén. Det hela är remissbehandlat, och frågan bereds nu i regeringskansliet. I avvaktan på detta kan vi självfallet inte bifalla någon motion. När det sedan gäller frågan om utlänningars aktieförvärv i Sverige har vi ju fått en lag 1982. Den har skärpts till viss del. Utskottet har redan tidigare sagt att det behövs ytterligare skärpning av denna lag.
Herr talman! Man måste ta intryck av nya fakta, säger Christer Nilsson och hänvisar till de olika motiv som anförts för att ge en positiv tolkning när det gäller utlandsinvesteringarna. Jag tycker att man också måste ta intryck av de faktiska förhållandena, att industrisysselsättningen här i landet rasar och utlandsinvesteringarna ökar väldigt snabbt. Det borde föranleda någon politisk slutsats från socialdemokratin. När det gäller utlänningars aktieköp i svenska företag kan jag bara konstatera att industriministern hyser samma oro som jag när han tillsatt en kommission som skall undersöka om det kunde vara dags för skärpning på området. Jag kan inte förstå varför man inte, medan man väntar på förslag som eventuellt skall läggas fram, kan återgå till den restriktiva praxis som vi haft tidigare och som visat sig fungera väl. Det finns väl ingen anledning att lätta på trycket i de här frågorna, när man ändå konstaterar att utvecklingen är oroväckande. Det borde föranleda det precis motsatta beslutet.
Energipolitik Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu har uppsatts.

Herr talman! Jag tycker att man måste sammanfatta den här debatten med att säga att det finns goda skäl — det har expertkommittén inom valutakommitténs arbete visat — att hävda att valutaregleringens effektivitet och berättigande som medel i penningpolitiken markant minskat under det senaste årtiondet. Det här har en del länder i vår omvärld också tagit till intäkt för betydande förändringar av valutapolitiken. I Danmark har man i år påtagligt liberaliserat valutapolitiken vad gäller handeln med utländska värdepapper. I Norge finns en offentlig utredning i samma syfte. Vi kan alltså konstatera att våra nordiska grannar har tagit väsentliga steg i riktning mot en liberalisering av kapitalrörelserna. I det här avseendet är alltså regeringen, och för all del också utskottsmajoriteten, kvar i gamla positioner. Man hänvisar till bristen på balans i vår ekonomi, men man gör detta utan att egentligen närmare analysera valutaregleringens reella betydelse för penningoch stabiliseringspolitiken. Av alldeles speciell betydelse är enligt min uppfattning valutaregleringens konsekvenser för det nordiska samarbetet. Vi har närmare utvecklat vår ståndpunkt i reservation 3 till utskottsbetänkandet. En liberalisering av kapitalrörelserna i Norden skulle ge möjligheter att skapa en fri nordisk aktiemarknad, vilket egentligen är en absolut förutsättning för ett närmare industriellt samarbete på marknadens villkor och därmed också för en utveckling mot en nordisk hemmamarknad. Det är naturligtvis en viktig princip att OECD-länderna skall behandlas likformigt och att en diskriminering av vissa länder på andras bekostnad inte skall få förekomma. Men OECD:s kapitalliberaliseringsstadga kom till för över 20 år sedan, i ett helt annat ekonomiskt klimat i industrivärlden. Enligt min uppfattning är det orimligt att i längden förhindra naturliga och önskvärda åtgärder i liberaliserande riktning på det sätt som den nu gör. Det borde därför vara angeläget för regeringen att ta initiativ för att inom OECD-kretsen argumentera för att man här i Norden skulle kunna få anträda den väg som hela OECD-gruppen förr eller senare måste komma att slå in på. Det är heller inte att ta miste på att Nordiska rådet vid sitt plenarsammanträde i Stockholm i februari mycket klart och otvetydigt krävde att regeringarna i Norden, och då i första hand — som situationen nu är — den svenska, snarast omprövar sin inställning och överger sin passiva attityd och går från ord till handling. Det ministerrådsyttrande som åberopas i finansutskottets betänkande imponerade alltså inte på Nordiska rådets plenarmöte. Den fråga som detta leder till och som också aktualiseras i dag genom den här debatten om vårt ställningstagande till finansutskottets betänkande är: Vad tänker nu den svenska regeringen göra för att tillmötesgå den mycket klara opinionsyttring som Nordiska rådet gav uttryck för i februari, med krav på åtgärder för en liberalisering av kapitalrörelserna i Norden? Hittills har man från regeringens sida — och det gör också utskottsmajoriteten — förbigått denna rekommendation med tystnad, trots alla de stolta deklarationer som man var beredd att medverka till vid rådsmötet. Herr talman! Jag tror — detta är en prognos som jag vill göra i sammanhanget — att frågan om de fria kapitalrörelserna nu mognar snabbt till en total omprövning inom OECD-gruppen. En revidering av OECD-stadgan blir alltså ofrånkomlig i en nära framtid. Jag tycker det är beklagligt, med tanke på våra traditioner när det gäller internationellt samarbete och med tanke på våra aktiviteter inom OECD, att Sverige intar den passiva attityd som regeringens agerande och utskottsmajoritetens skrivning ger vid handen. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 till finansutskottets betänkande 42.

Herr talman! Låt mig helt kort säga några ord om folkpartiets inställning i det här sammanhanget. Från folkpartiets sida menar vi att tiden snart borde vara inne för en uppluckring av den nuvarande valutaregleringen och en därav möjliggjord begränsning av den byråkrati inom bankväsendet som krävs för att administrera valutaregleringen. Valutakommittén har ju arbetat länge nu. Som Nils Åsling sade, är en slutsats av det arbete som har gjorts inom valutakommittén att den här typen av regleringar inte fungerar som ett skydd för en självständig nationell ekonomisk politik utan tvärtom kan verka störande på möjligheterna att komma fram till samhällsekonomisk balans. Vi menar därför att valutakommittén nu borde kunna avsluta sitt arbete och riksdagen få möjlighet att i höst ta ställning till ett konkret förslag om avveckling av valutaregleringen. Vi har av den anledningen föreslagit att riksdagen i dag bara skall förlänga valutalagen fram till årsskiftet 1984-1985. Så några få ord om utlandsinvesteringarna. Jag vill gärna upprepa vad som ofta har sagts — och styrkts i olika undersökningar — när det gäller både utländska investeringar i Sverige och svenska företags investeringar i utlandet. Kapitalrörelser över gränserna bidrar till välstånd och sysselsättning i vårt land. Om man hindrar utländska företag att satsa kapital och investera i Sverige uteblir dessa investeringar, och den ekonomiska och industriella utvecklingen bromsas. På samma sätt påverkas utvecklingen här hemma ogynnsamt av att svenska företags utlandsinvesteringar inskränks.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

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 40 är ytterligare ett bevis, och ett mycket vältaligt bevis, på vilka partier här i riksdagen det är som visar förståelse för bilismen, för bilisterna och deras problem, och vilka partier det är som arbetar i motsatt riktning. De senaste årens riksdagsdebatter har präglats av en ökad förståelse för bilens betydelse. De politiska partierna och deras företrädare har närmat sig den inställning som majoriteten av väljarna har. Men socialdemokraterna är i ett avseende avvikande på denna punkt. Deras högskattepolitik går igen även när det gäller hanteringen av bilismen. Det förefaller som om socialdemokrater i regering och riksdag egentligen bara försöker använda bilismen som en mjölkko för att få in så mycket pengar som möjligt till statskassan. De borgerliga partierna i skatteutskottet har varit överens om att det här är en tokig väg, och de har i motioner yrkat avslag på propositionen om en kraftig höjning av fordonsskatten. För drygt ett år sedan upplevde vi en liknande situation. Efter en präktig kovändning hittade regeringen då på att föreslå att inkomstskatteomläggningen i viss utsträckning skulle finansieras genom en kraftig höjning av bensinskatterna. Den gången var även vänsterpartiet kommunisterna motståndare till regeringsförslaget. Därför fick regeringen lov att ta tillbaka sitt förslag. Men nu när regeringen föreslår en kraftig höjning av fordonsskatten finns inte vänsterpartiet kommunisterna med på barrikaderna. Från vpk:s sida har man accepterat det aktuella förslaget. Det är emellertid glädjande att se att de borgerliga partierna håller ihop i detta avseende. Jag vill genast säga att det finns avsnitt i propositionen som inte är kontroversiella. Det gäller vad som sägs om en skatteomläggning beträffande tyngre fordon. Men även därvidlag har vi från oppositionspartiernas sida invändningar mot vissa detaljer. Man kunde väl tänka sig att genomföra de ändringar som vi är överens om. Men eftersom vi är överens om att gå emot förslaget om en kraftig höjning av fordonsskatten och eftersom vi har invändningar mot vissa detaljer även på andra punkter, har vii en reservation yrkat avslag på propositionen. Vi hemställer att regeringen lägger fram en omarbetad proposition i enlighet med vad som sägs i reservationen. Man har tänkt sig ett ikraftträdande den 1 januari. Vi menar att man i så fall har gott om tid på sig. Vi får ju inte pungslå bilismen i den utsträckning som Nr 146 regeringen föreslagit. Torsdagen den Vidare föreligger ett särskilt yttrande från moderaterna i skatteutskottet. 17 maj 1984 Detta yttrande anknyter till motion 2519, vilken i sin tur har anknytning till en mera omfattande trafikpolitisk motion, nämligen motion 2518. I skattehänseende handlar motionerna i viss mån om sådant som är under utredning. Det gäller sådana saker som man väntar sig att regeringen inom kort skall lägga fram förslag om. Vi har därför valt att inte avge någon reservation i detta sammanhang. I stället tar vi i ett särskilt yttrande fasta på en del av de principer som återfinns i motion 2518. Jag rekommenderar kammarens ledamöter att läsa motion 2518. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen i detta betänkande.

Herr talman! I proposition 178 föreslås en generell höjning av fordonsskatten med ca 24 90 för de flesta fordon. Från centern säger vi nej till den föreslagna höjningen. Vi anser att en skattehöjning inte kommer att lösa problemen. I stället kommer en sådan att skapa nya problem. Det är tveksamt om den nu föreslagna höjningen annat än kortsiktigt kommer att innebära någon inkomstförstärkning för statskassan. Det är väl känt att en sådan här skattehöjning generellt krymper skattebasen och att den därigenom inte kommer att ge de inkomster som teoretiskt räknats fram. Det är speciellt aktuellt i detta fall, eftersom bilen är en nödvändighet för så många människor. Det innebär att en höjning av fordonsskatten krymper basen för andra skatter. Därigenom är inget vunnet ur statsfinansiell synpunkt. De skattehöjningar som regeringen föreslagit och som godtagits av den socialistiska majoriteten är skadliga för tillväxten. Det gäller också denna skattehöjning. När det gäller beskattningen av bilismen finns det även andra starka skäl för att säga nej till det aktuella förslaget. Riksdagen beslutade ju under hösten om en höjning av bilaccisen. Dessutom har bensinskatten höjts vid åtskilliga tillfällen under senare år. Vi anser därför att det inte finns någon anledning att på detta sätt öka beskattningen. Beskattningen av bilismen drabbar dem som bor i glesbygd oproportionerligt hårt. En person som på grund av bostadsortens läge och förläggningen av sin arbetsplats är tvungen att använda bil får en större skattebörda än en person som är bosatt i en tätort med omfattande kollektivtrafik. Det är därför enligt vår bestämda uppfattning nödvändigt att största försiktighet iakttas med ytterligare skattebelastning på bilismen. När det gäller användningen av de beräknade inkomsterna från skattehöjningen har vi från centerns sida i vår budgetmotion under allmänna motionstiden föreslagit högre anslag till vägunderhållet än regeringen. Detta har vi kunnat göra utan att föreslå några höjda skatter. Utrymmet för ökade väganslag har vi åstadkommit genom besparingar på andra områden. Detta åa är den inriktning på budgetpolitiken som vi anser vara den rimliga. När det gäller den speciella frågan om skatten på s.k. dollys anser vi inte att de förslag som lagts i propositionen är tillfredsställande. De ger inte neutrala skatteregler, utan här anser vi att regeringen får ta upp denna fråga till förnyad prövning. Det är inte lämpligt att bryta ut de delar av propositionen som inte är kontroversiella, utan propositionen bör avslås. Regeringen bör återkomma med en ny proposition, där man tar hänsyn till de synpunkter som framförts, så att en reform på lastfordonsområdet kan träda i kraft vid nästa årsskifte. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I proposition 1983/84:178 görs en direkt koppling mellan höjningarna av fordonsskatten och anslagen till drift av det statliga vägnätet. En sådan koppling är enligt folkpartiets mening relevant endast om man generellt tillämpar metoden att avgifter på bilismen skall användas till samhällsservice som direkt har till uppgift att serva denna. Som alla känner till är detta inte på något sätt fallet. Tvärtom torde de avgiftsoch skattehöjningar som drabbat bilismen sedan det socialdemokratiska maktövertagandet 1982 mer än väl täcka de ökade anslag som föreslås i budgetpropositionen. Vi kan inte inse annat än att detta är ett försök att via skattehöjningar för bilismen förstärka statsbudgeten. I folkpartimotionen 2853 har vi nämnt några av de ökade ekonomiska pålagor som drabbat bilismen under de senaste två åren. Vi påpekar där att mervärdeskatten, bilaccisen och bensinskatten har höjts och att avdraget för resor med bil till och från arbetet har försämrats. Vi påtalar också att det drabbar dem som bor i glesbygd speciellt hårt. Till detta skulle jag vilja göra det ytterligare förtydligandet att det också blir ekonomiska påfrestningar för dem som bor utanför våra centralorter i de numera ofta stora kommunerna. Mycket av samhällsservicen är tyvärr förlagd till centralorterna i våra storkommuner. Detta medför att de som bor i de tidigare kranskommunerna ofta har ärenden till den centraliserade förvaltningen och servicen. Kommunikationerna inom kommunerna är tyvärr ofta så dåliga att dessa resor inte utan betydande olägenheter kan företas med ett allmänt kommunikationsmedel. Man är alltså hänvisad till att ta bilen, för att inte behöva sätta av onödigt mycket av sin arbetstid. Fordonsskatten är också ett sällsynt dåligt instrument, om man genom skattepolitiken vill påverka människornas val av transportmedel. Skatten utgår ju en gång årligen med samma belopp, oavsett om man kör tusentals mil om året eller om man kör några få mil. Det innebär att man endast en gång om året bestämmer sig för om man skall erlägga skatten eller inte, och detta innebär också ett val beträffande om man skall ha bil eller inte. Herr talman! Det är alldeles uppenbart att den otroliga skattehöjarsjuka som tycks ha drabbat landet nu inte kommer att ge de skatteinkomster som är nominellt beräknade. De pengar som människor i vårt land måste betala i högre skatter — det rör sig om betydande belopp — kan givetvis inte användas för något annat. Helt klart minskar således, som påpekas i reservationen, basen för andra skatter. Den här våldsamma dammsugningen efter nya skatter och gamla som kan höjas kommer därför inte att ge det utslag i dammsugarpåsen som finansministern har tänkt sig. Jag vill därför i detta sammanhang ställa frågan till skatteutskottets talesman: Hur länge tänker ni fortsätta med denna förlamande skattehöjarpolitik? Kan vi hoppas på att ni nu gjort undan det som skall göras inför valåret 1985 eller kommer skattejakten att fortsätta? Herr talman! De skattehöjningar som nu föreslås kommer att drabba yrkestrafiken på ett olyckligt sätt. Kombinationer med dubbla påhängsvagnar och dollys kommer i vissa fall att drabbas mycket hårt. Det kan faktiskt i vissa viktklasser bli fråga om skattehöjningar på uppemot 70 96. Även den som under vinterhalvåret ställer av sitt släp kommer att drabbas hårdare än andra. Det är ju inget ovanligt förhållande. Med hänsyn till detta och med hänsyn till att vi från folkpartiets sida bestämt motsätter oss en höjning av skattetrycket yrkar jag bifall till reservationen, vilket innebär avslag på propositionen samt en begäran om ett bättre förslag från regeringen.

Herr talman! Hela idén med vägtrafikbeskattningen har sin upprinnelse i tanken att trafiken skall svara för de kostnader som följer av vägslitaget. Detta är ju ingenting nytt.

Detta är ingenting annat än den monetära teori som moderater och andra borgerliga på senare tid allt oftare förfäktat: varje verksamhet skall belastas med de kostnader som den förorsakar. Vad beträffar den nu aktuella höjningen har det klart uttalats att den tillkommer för att man skall skaffa pengar till vägunderhållet. Det är också mot bakgrunden av det växande behovet av vägunderhåll som vpk i motionerna 2849 och 269 — den sistnämnda motionen väckt under den allmänna motionstiden — aktualiserat frågan om skatteuttagets utformning i förhållande till det ständigt ökade kravet på mera pengar till vägunderhållet. Även om vi just nu behandlar en skattefråga kommer man inte ifrån att den här frågan har ett samband med själva trafikverksamheten. Hur är då egentligen vår vägsituation? Den frågan har ju relevans i sammanhanget. Det är ingen glad bild vi möter när vi ser på vägsituationen i landet. Standarden på främst de belagda vägarna har på relativt kort tid starkt försämrats. Utvecklingen tyder på att vi närmar oss en situation då det under de senaste decennierna uppbyggda vägnätet i accelererande takt försämras genom en nedbrytning. Detta har vägverket uppmärksammat i seriösa undersökningar. Detta är också någonting oroande, eftersom det drabbar vägtrafiken och inte minst den lätta trafiken, som ofta åsamkas skador på grund av de sönderslitna vägarna. Enligt vår mening är det framför allt den tunga trafiken med sitt stora axeltryck som orsakar huvuddelen av skadorna, inte minst på grund av dess ökande omfattning. Det framgår av den borgerliga reservationen att reservanterna betraktar bilismen som ett enhetligt begrepp. Vi tycker att det finns anledning att kritisera ett sådant synsätt. Vi menar att det är skillnad på lätt och tung trafik, och vi föreslår också att skatten skall omfördelas så att den tunga trafiken betalar vägtrafikskatt i proportion till det slitage och det underhåll den orsakar. Så sker inte f. n., menar vi, och inte heller enligt de förslag som regeringen lägger fram i propositionen och som återfinns i betänkande nr 40. Vi har därför i motion 2849 krävt ett nytt förslag, som skulle beakta just fördelningen mellan de olika vägtrafiksektorerna. Vi har inte, som någon sade, tillstyrkt regeringsförslaget. Vi har helt enkelt begärt ett nytt förslag, som tar hänsyn till de synpunkter jag här har försökt redogöra för. Om regeringens förslag går igenom får personbilarna och de lätta lastbilarna även i fortsättningen subventionera den tunga trafiken. Nu hänvisar utskottets majoritet till att ett översynsprojekt pågår inom kommunikationsdepartementet. Detta tjänstemannaprojekt, som jag har hört talas om ofta, skall tydligen lösa de flesta av våra trafikpolitiska problem, men jag tror inte att utredningen har fått några direktiv om att utreda den enligt vår uppfattning felaktiga skatteordningen vad gäller vägunderhållets finansiering. Genom seriösa undersökningar såväl i Sverige som i USA har det sedan många år klarlagts att 10 000 personbilar sliter lika mycket på vägbanan som ett enda maxilastat truckekipage. Detta är ett känt förhållande bland vägtekniker, och det borde ha beaktats i samband med vägtrafikbeskattningens utformning. I varje fall, herr talman, är det betänkligt då man i stället vill låta den trafik som åstadkommer de minsta skadorna bära den största bördan. Detta får betydelse också om man betraktar prognoserna för framtiden. Transportrådet och vägverket har gjort sådana prognoser, och dessa visar att lastbilstransportarbetet i Sverige kommer att öka från nuvarande 25 miljarder tonkm/år till mellan 29 och 34 miljarder tonkm årligen år 2000. I det sammanhanget kan f. ö. nämnas att enligt samma prognoser skall SJ:s andel av transportarbetet komma att minska, och dess överkapacitet, som redan i dag är betydande, kommer att bli ännu större. Det är enligt vår mening inte en bra utan snarare en dålig trafikpolitik. Vi får tala mer om detta sedan, men jag vill gärna nämna hur vi ser på det hela. Och förhållandena blir inte bättre av en dålig skattepolitik. Genom en vettig vägskattepolitik skulle, menar vi, ett betydande bidrag kunna lämnas till en bättre trafikstruktur och även till uppmuntran av en transportteknik, som ställer ökade krav på miljöoch energihushållning. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till motionerna 2849 och 269 i berörda delar.

Herr talman! Sven Henricsson har som vi alla vet många intressen. Dit hör Torsdagen den tydligen också historia och nationalekonomi — han gick tillbaka till Adam 17 maj 1984 Smith och hans teorier. Men de har ju inte mycket med dagens verklighet att göra. Sven Henricsson vet väl också att beskattningen av bilismen för länge sedan har klivit långt förbi samhälles totala kostnader för bilismen. Därför hänger det också litet i luften när Sven Henricsson säger att det är vägsituationen som gör att vpk nu agerar på ett annat sätt än när det gällde bensinskattehöjningen. Man kan knyta samman de här båda sakerna och säga att Sven Henricsson ju vet att alla de borgerliga partierna i anslutning till budgetpropositionen har föreslagit mycket stora besparingar, som gör det möjligt att genomföra erforderliga vägförbättringar utan att höja den redan för höga beskattningen av bilismen. Vidare säger Sven Henricsson att de borgerliga partierna betraktar bilismen som en enhet och att det är fel. Jag vet inte varifrån han får det — visst är vi medvetna om att godstrafiken och persontrafiken är skilda saker. Men för båda gäller att man måste se till att man inte försvårar och förhindrar. När det gäller godstrafiken är det fråga om att ökade pålagor medför högre transportkostnader, och det i sin tur medför högre priser på alla varor. Det är alltså ett dåligt sätt om man vill kämpa för lägre inflation och hålla priserna under kontroll. Sedan säger Sven Henricsson att vpk inte har tillstyrkt regeringens förslag utan begärt ett annat förslag. Men vpk har inte heller reserverat sig utan är tydligen berett att rösta för det socialdemokratiska förslaget. Det är bakgrunden till att jag säger att ni har svängt sedan fjolåret. Då ville ni hjälpa till att förhindra en alltför kraftig beskattning av bilismen, men nu är ni beredda att ta det steget.
Herr talman! De borgerliga betraktar bilismen som en enhet, sade Sven Henricsson. Men min kritik gick tvärtom ut på att man missgynnar glesbygdsbilisterna och alltså måste ta hänsyn till att det finns skilda kategorier och skilda motiv till att man använder sig av bilen. Även när det gäller yrkestrafiken påpekar vi att förslaget slår ojämnt och att det inte kommer att medföra full rättvisa. Eftersom Sven Henricsson har så stort intresse för den monetära teorin borde ju också det kunna vara av intresse för vpk. Om Sven Henricsson vid den votering som följer om en stund visar omtanke om glesbygdsbilisterna och röstar för reservationen får vi till stånd en ny behandling av förslaget av regeringen, och det medför också en större rättvisa för dem som måste använda bilen och för dem som har långt till sitt arbete.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om, Karl Björzén, att 1979 års beslut om trafiken inte innebar att man släppte grundtanken att varje 35 trafikslag ändå i någon mån skulle medverka till finansieringen av sina kostnader. Det blev aldrig sagt att man helt skulle bestrida dessa kostnader av samhällets medel — det är väl även Björzén väl medveten om? Vad jag har tagit upp till diskussion är frågan om en rimlig fördelning av kostnaderna med hänsyn till slitaget på vägarna — det är den intressanta frågan jag för in i resonemanget, och den har ni inte berört. Därför menar jag — med rätta — att ni betraktar bilismen som en enhet och inte differentierat med hänsyn till hur fordonen sliter på vägarna.

Hela denna historia behöver ses utifrån frågan om en rimlig fördelning av kostnaderna för vägslitaget. Jag tror att jag har de flesta biltrafikanter med mig på detta resonemang. Kjell Johansson sade att jag kan rösta på den borgerliga reservationen så att det blir en ändring. Jag vill då göra det motdraget att jag föreslår att han röstar på vår motion. Då får vi dels en omprövning av hela denna fråga, dels en prövning av fördelningen av kostnaderna mellan de olika trafikslagen.
Herr talman! Sven Henricsson återgår till att prata om sin motion, men yrkandena i den motionen har inte fått någon uppföljning i betänkandet. Betänkandet handlar framför allt om ett förslag om att kraftigt höja fordonsbeskattningen för både persontrafik och godstrafik. Om Sven Henricsson i betänkandet kan utläsa något löfte om att få en förändrad fördelning mellan dessa grupper, vet jag inte var han läser. Det är nog mera fromma förhoppningar. Har Sven Henricsson fått något löfte från socialdemokraterna om en lösning i den riktning som vpk önskar, eftersom han inte har reserverat sig till förmån för sin motion utan tydligen är beredd att hjälpa socialdemokraterna att kraftigt höja beskattningen?
Herr talman! Jag har kunnat notera att slitaget på vägarna har varit mycket starkt under den gångna vintern. Jag tror att detta i avgörande grad har sin grund i att vi numera i stor utsträckning använder dubbdäck. Därför är det inte så enkelt som Sven Henricsson säger att bara slå fast att slitaget beror enbart på den allra tyngsta trafiken. Om man använder dubbdäck eller inte när man färdas på vägarna har mycket stor betydelse för slitaget. Det räcker inte med att bara gå efter tjänstevikten. Sven Henricsson har nu i alla fall deklarerat att han kommer att se till att vi inte får någon ny omprövning av detta förslag. Han föreslår att vi skall rösta med vpk-motionen. Men det förslaget faller på att vi i så fall tyvärr skulle få också en skattehöjning, som missgynnar dem som bor i glesbygden. Vi lägger då pålagor på dem som bäst behöver bilen.
Herr talman! Det är nästan genant att behöva upplysa Karl Björzén om att vpk inte har någon representant i skatteutskottet. Men att vpk skulle behöva en representant där håller jag med Karl Björzén om. Det vore en . demokratisk gärd av rättvisa. Men nu är inte så fallet, och då får vi nöja oss med att yrka bifall till de motioner som vi har väckt. Det är också detta jag har gjort. Notera dock att vi inte kan reservera oss så länge vi inte har någon representant i utskottet. Till Kjell Johansson vill jag säga att frågan om fordonsviktens avgörande betydelse för körslitaget på vägarna har dokumenterats i en undersökning utförd av AASHTO, American Association of State Highway and Transportation Officials, som har hållit på i närmare 30 år. Genom seriösa forskningar har man kunnat slå fast att slitaget på vägbeläggningen till absolut övervägande del åstadkoms av de tunga fordonen och frekvensen av tung trafik på vägarna. Nu ökar den tunga trafiken hela tiden, och det är klart att detta bidrar till att vägbanan bryts ner. Sedan kommer det vatten i sprickorna, vattnet fryser, vägbanans slitlager sprängs sönder, och så har vi på en gång svåra krackeleringsskador, som bidrar till spårbildning och till ytterligare vattenanhopning och vattenplaningsrisker.

Nu menar jag inte att vägbeskattningen utan vidare skall ha dessa relationer, men jag tycker att det vore fel att inte i någon mån beakta de här proportionerna i samband med en beskattning.

Herr talman! Den proposition som ligger till grund för utskottsbetänkandet behandlar i stort sett två frågor. Den ena gäller en generell höjning av fordonsskatten och den andra en lagstiftning på grundval av förslag från vägtrafikskatteutredningen. Bakgrunden till förslaget om fordonsskattehöjningen är det enkla men synnerligen beklagliga faktum att kvaliteten på våra vägar stadigt försämras — det har man varit inne på i den här debatten. Det i sin tur beror på att vägunderhållet under senare år, inte minst under de år då vi hade borgerliga regeringar, blivit sorgligt eftersatt. Under åren 1980 och 1981 minskade t.ex. underhållsverksamheten inom vägväsendet med inte mindre än 10 96. År 1982 kompenserades visserligen denna verksamhet för inträffade prisstegringar, och under 1983 och 1984 fanns det t.o.m. utrymme för mindre volymökningar. Trots detta leder nuvarande medelstilldelning till en fortsatt försämring av vägarnas tillstånd med åtföljande risker för fler trafikolyckor samt ökade restidsoch fordonskostnader för trafikanterna. Detta vill nu den socialdemokratiska regeringen göra något åt och föreslår en höjning av anslagen för drift av det kommunala och statliga vägväsendet med sammanlagt 564 milj.kr. för 1985. Det kommer att bli ett viktigt steg mot den vidmakthållandenivå som fastlades i 1979 års trafikpolitiska beslut. I förslaget ingår att anslagsökningen skall finansieras med en generell höjning av fordonsskatten med 24 96. När nu de borgerliga talarna stämmer upp sin klagokör om stora skattehöjningar för vägtrafiken, finns det kanske anledning att erinra om att även under de borgerliga regeringarna höjdes skatten till vägtrafiken. Det finns också anledning att erinra om att skattepålagorna visserligen har ökat nominellt, men om man sätter ökningarna i relation till den allmänna prisnivåns utveckling är de inte så katastrofala. Dessutom tror jag för min del att vägtrafikanterna kommer att acceptera de nu föreslagna höjningarna därför att de går direkt till att förbättra vägarna. Det är alltså ”raka rör” mellan inkomstkällan och utgiften. De borgerliga, som i stort sett accepterar anslagsökningen på 564 milj.kr., säger nej till skattehöjningsförslaget. De nöjer sig med ett diffust resonemang om att det finns ”utrymme för ökade väganslag genom besparingar på andra områden”. Vilka områden det gäller talar man av någon anledning inte om. Min uppmaning till reservationsföreträdarna här i dag blir därför: Tala om vilka besparingar ni vill göra för att täcka ökade anslag till landets vägar. I denna del av propositionen finns också ett förslag om att bilar äldre än 1950 års modell skall befrias från vägtrafikskatt. I den andra delen av propositionen föreslås att fordonsskatten och kilometerskatten för s.k. påhängsvagnar slopas och att skatterna på dragbilar höjs i motsvarande grad. Vidare föreslås — delvis som en följd av detta —en del andra ändringar i fordonsbeskattningen. Bakgrunden till det hela är bl.a. att dragbilar och påhängsvagnar beskattas enligt olika principer i Sverige och i utlandet. I Sverige beskattas både dragbil och påhängsvagn, medan i flertalet europeiska länder all skatt tages ut på dragbilen. Det innebär att utländska påhängsvagnar kan användas för internationella transporter i Sverige utan att man betalar fordonsskatt för dem. Trots att kilometerskatt måste betalas kommer de då att skattemässigt gynnas i förhållande till svenska påhängsvagnar, som ju drabbas av både fordonsskatt och kilometerskatt. Detta har fått till följd, att många speditörer och åkerier i Sverige hyr utländska påhängsvagnar till sina internationella transporter för att på det viset slippa betala fordonsskatt. Särskilt vanligt är transporter med s.k. frigående påhängsvagnar. Det är påhängsvagnar som skeppas till och från vårt land utan medföljande dragbilar. Det här leder till betydande nackdelar för Sverige. Delar av transportersättningarna stannar t.ex. i utlandet. Tillverkningen av svenska lastfordon minskar. Det faktum att de flesta utländska vagnarna inte är registrerade leder till stora övervakningssvårigheter, och dessutom blir trafiksäkerheten sämre. Det är därför som regeringen alltså har föreslagit en överföring av Nr 146 beskattningen från påhängsvagnen till dragbilen. Därigenom blir det lättare Torsdagen den för svenska påhängsvagnar att konkurrera med utländska. I det här 17 maj 1984 sammanhanget föreslås också vissa justeringar av fordonsskatten på lastbilar och släpvagnar. Som en naturlig följd av omläggningen av skatten på dragbilsekipage föreslår regeringen också en skattehöjning på styraxlar för påhängsvagnar, s.k. dollys. Annars skulle ett ekipage som består av en dolly och en påhängsvagn gynnas på ett otillbörligt sätt. Slutligen finns det i propositionen ett antal förslag med något mindre räckvidd än de förut nämnda. Det gäller en höjning av kilometerskatten på utländska påhängsvagnar och släpvagnar. Det gäller vidare ändringar i rutinerna för skattedebiteringen för utländska fordon, och det gäller reglerna för avräkning av kilometerskatt, när svenska fordon används i Finland. Skatteutskottets majoritet har ställt sig bakom samtliga förslag i propositionen, och jag skall be att få yrka bifall till utskottets hemställan i detta ärende. Utskottets borgerliga minoritet har som tidigare nämnts yrkat avslag på förslaget om en generell höjning av fordonsskatten. Man vill också avslå förslaget om höjd beskattning av dollys. Även när det gäller övriga regeringsförslag säger de borgerliga nej. Det märkliga är emellertid att man gör det utan någon som helst saklig motivering. Man gör det enkelt för sig genom att använda den något uppseendeväckande formuleringen att man ”inte anser det lämpligt att bryta ut de delar av propositionen som inte är kontroversiella”. Det betyder att man medvetet försenar reformer som man tycker är viktiga och riktiga. Jag tycker nog att man borde kunna kräva av de borgerliga talarna här i dag, att de berättar varför de t.ex. vill försena en skattereform som skulle eliminera de uppenbara nackdelarna med den nuvarande beskattningen av svenska dragbilsekipage.
Herr talman! Lars Hedfors gav en ganska bra beskrivning av vad det är som skiljer mellan socialdemokraternas och de borgerliga partiernas företrädare i skatteutskottet. Vi är överens om att det är lämpligt att öka på anslagen för förbättring och underhåll av vägarna, men det är finansieringen vi är oeniga om. De här förbättringarna vill vi ju få till stånd för att hålla nere transportkostnaderna och kostnaderna för bilismen över huvud taget. Om man finansierar det genom ökade pålagor på bilismen, så har man i stort sett inte vunnit någonting. Finansierar man det i stället genom besparingar på budgetens utgiftssida, har man däremot vunnit en hel del fördelar. Lars Hedfors säger: Tala då om var besparingarna skall göras. Men Lars Hedfors vet ju att de borgerliga partierna har redovisat en lång rad besparingsförslag i motioner. Detta finns således att läsa i riksdagstrycket. Jag vill inte peka på någon särskild punkt. Vad beträffar oss moderater, så har vi föreslagit besparingar på över 20 miljarder för det aktuella budgetåret. 39 Vi har föreslagit skattesänkningar på 7-8 miljarder. Det blir en nettoeffekt i besparingar på mellan 12 och 13 miljarder. Ta något av detta, för vad Lars Hedfors än väljer, så blir det en bättre effekt, nämligen att transportkostnaderna hålls nere, liksom kostnaderna för privatbilismen, och prisutvecklingen bromsas. Vidare säger Lars Hedfors att ökningarna inte är så katastrofala för det här landet. Ja, det var en skön själs bekännelse! Men tänk ändå på att en genomsnittlig svensk industriarbetare jobbar mer än en månad av året för att få pengar till att betala skatterna på bil och på drivmedel — alltså de skatter som det nu gäller. Även om ökningarna inte är katastrofala, så nog känns de, Lars Hedfors. Därför ogillar vi det här finansieringsförslaget.
Herr talman! Centerns förslag innebär inte, Lars Hedfors, minskade insatser. Vi vill i stället ha en rättvisare fördelning mellan de olika vägtyperna, men det är ju någonting som kommer att diskuteras vid behandlingen av trafikutskottets betänkanden om en stund. Det här är inget diffust förslag. Vi har i vår budgetmotion klart redovisat besparingarna. Det går mycket bra att läsa där. Lars Hedfors säger också att höjningen med 24 90 inte är katastrofal. Men när målsättningen är att inflationen inte skall överstiga 4 70 och när prisstopp införts, så tycker jag inte att regeringen lever som den lär, då den vill höja dessa skatter med 24 96. Att vi begär ett nytt förslag behöver inte innebära någon försening, för förslaget kan läggas fram i så god tid att åtgärderna kan träda i kraft vid årsskiftet.
Herr talman! Lars Hedfors frågar: Varför vill ni försena reformen då det gäller dragbilar? Men det är ju som Ingemar Hallenius sade så, att det inte behöver bli någon försening av reformen. En av anledningarna till att vi inte ansluter oss till propositionen är att den innehåller ett förslag om höjd fordonsskatt som enligt vår mening drabbar orättvist bl.a. då det gäller glesbygdsbefolkningen. Beträffande anslaget till vägarna, så har vi i likhet med centern i vår motion anvisat en finansiering. Om en stund kommer Olle Grahn att tala om en effektivare användning av vägmedel som skulle kunna uppnås genom en bättre planering och genom att vi inte använde vägarbeten i så stor utsträckning som vi nu gör som ett arbetsmarknadspolitiskt medel för att bereda sysselsättning. Vi tror att man med en bättre planering av arbetena skulle kunna åstadkomma stora besparingar. Slutligen sade Lars Hedfors att det är raka rör mellan kostnader och användning. Om någon vecka skall vi här i kammaren debattera propositionen om avgifter på gödseloch bekämpningsmedel. Skatteutskottet har framhållit att den föreslagna avgiften främst bör betraktas som en skatt och att riksdagen i princip tagit avstånd från systemet med specialdestination av skatter. Frågan är nu: Skall det vara raka rör eller inte?
Herr talman! Jag fick faktiskt mina farhågor bekräftade i de här replikerna. Jag ställde frågan: Vilka besparingar är det som ni vill använda för att finansiera ökade anslag till vägunderhåll? Ni fortsätter med det här diffusa — jag upprepar det — pratet om att ni har lagt fram en mängd olika besparingsförslag. Då skall ni komma ihåg att dessa besparingar har ni använt en gång tidigare. Dem har ni så att säga redan intecknat. Ni säger att ni sänker budgetunderskottet med si och så mycket och sedan hänvisar ni till era besparingsförslag. Samtidigt som ni återigen hänvisar till era besparingsförslag säger ni att ni skall använda dessa besparingar till att finansiera nya åtaganden. Det är ju höjden av opportunism att resonera på det viset. Jag tycker att ni borde reda ut detta under den fortsatta diskussionen. Sedan skulle jag vilja ta upp en annan sak som också verkar litet egendomlig i er reservation. Där talar ni om att anslaget till vägunderhåll är ca 3,9 miljarder kronor. Samtidigt berättar ni att statens inkomster för fordonsoch kilometerskatt är 4,1 miljarder kronor. Implicit alltså att vi skulle ta ut mer än vad vi gör av med. Det här skulle jag vilja beteckna som ett utomordentligt exempel på hur man ljuger med statistik. Statens kostnader för drift av vägarna är nämligen betydligt större än 3,9 miljarder. Staten har kostnader för anslag till de kommunala vägarnas drift. Staten har kostnader för anslag till de privata vägarnas drift. Totalt blir anslagssumman 4,9 miljarder kronor. Till detta skulle man sedan kunna lägga en mängd kostnader för trafiksäkerhet, forskning och utveckling och kostnader till vägarna som går via arbetsmarknadsverket. Jag tycker att ni skall klara ut denna märkliga ekvation också.
Herr talman! Lars Hedfors envisas med att försöka tvinga oss att peka på ett visst besparingsförslag och säga att det här skall vi använda till att finansiera ökat vägunderhåll med. Jag kan bara svara som tidigare: Vi har en lång lista över besparingsförslag. De är inte alls använda i sådan utsträckning att det inte finns utrymme för stora besparingar på budgetens utgiftssida. Om det finns positivt intresse hos Lars Hedfors och övriga socialdemokrater i skatteutskottet att ta upp en diskussion om ökad finansiering genom besparingar, skulle vi säkert hitta utrymme för det. Sedan anmärker Lars Hedfors på de siffror som är angivna i reservationen. I sådant här sammanhang kan man välja siffror på olika sätt. Lars Hedfors vill liksom göra sken av att vi trollar med siffror för att ge en felaktig bild. Men, Lars Hedfors, beträffande den totala summan var skatteinkomsterna från bilismen under förra budgetåret ca 13 miljarder. Hur man än räknar, kan man inte få de totala utgifterna att överstiga 10 miljarder. Det finns alltså ett stort glapp, en överbeskattning på ca 3 miljarder kronor, oberoende av vad för exempel man har valt i reservationen.
Herr talman! Det är inga diffusa förslag centern har i sin budgetmotion, Lars Hedfors. Vi använder inte pengarna både till att öka utgifterna och till att räkna in besparingar, utan avräkningen är gjord så att här finns utrymme för såväl dessa utgifter som ett lägre budgetunderskott.
Herr talman! Jag tror att man beräknar statens inkomster från bilismen, för det budgetår som vi diskuterar åtminstone en del av, till 15 miljarder kronor. De totala inkomsterna från bilismen räcker nog till för de kostnader som vi har talat om. Jag sade ju att det är orimligt med den typen av finansiering att fordonsskatten skall avpassas exakt — vi vill alltså inte ha sådana ”raka rör”. Därför tycker jag heller inte att det finns någon anledning att stå här och tala om exakt vilka besparingar vi vill göra för att åstadkomma finansieringen. Det räcker väl med att hänvisa till att vi har en budget som är 10 miljarder starkare än regeringens — ränteeffekterna oräknade. Där finns — åtminstone med hänsyn till ränteeffekterna — pengar så det räcker.
Herr talman! Det är alltså fortfarande på det sättet att de borgerliga företrädarna i diskussionen här inte kan peka ut något besparingsförslag som skulle kunna användas för just vägarna. Det gör att man kan misstänka de borgerliga partierna för dubbelspel på den här punkten. De utnyttjar sina besparingsförslag för att minska budgetunderskottet, och de utnyttjar dem samtidigt för att göra nya åtaganden. I frågan om överbeskattning av vägtrafiken, som bl.a. Karl Björzén talade om, råder det delade meningar om huruvida vägtrafiken är missgynnad eller favoriserad. Detta har vi bl.a. hört av Sven Henricssons inlägg tidigare. Just nu pågår ett intensivt arbete i kommunikationsdepartementet för att reda ut begreppen, och det skall vara klart någon gång under mitten av 1984. Förhoppningsvis skall vi då få svar på våra frågor. Får jag slutligen rätta till ett annat fel i den borgerliga reservationen. Man säger nämligen att höjningen av skatten skulle drabba glesbygden särskilt hårt. Detta är fel. Det är nämligen en fordonsskatt som drabbar alla fordon lika, oavsett om de finns i glesbygden eller i storstäderna.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare. Jag vill bara påpeka att glesbygden faktiskt drabbas hårdare, eftersom man där är mera beroende av bilen och tvingas att använda den mer och på längre sträckor. Därför är det otvivelaktigt så att höjningen drabbar glesbygdsborna hårdare.